Herr talman! Först några ord om debattuppläggningen i dag — den dag som mycket riktigt karakteriserades av Göthe Knutson som en Värmlandsdag. Jag förstår att frågeställare och interpellanter kan tycka att det är svårt att reda ut vilken gränsdragning man gör mellan olika frågor och interpellationer. Jag skall medge att både industriminister Huss och jag har grubblat en hel del över hur de aktuella frågorna bäst skall besvaras för att riksdagsledamöterna skall känna sig till freds med uppläggningen. Grundtanken är naturligtvis att jag skall besvara frågor som är ställda till mig som arbetsmarknadsminister, dvs. sysselsättningsfrågor, medan mera skogsindustripolitiska frågor skall besvaras av Erik Huss. Eftersom de nu aktuella frågorna mycket klart kunnat kategoriseras efter dessa linjer, fanns det ingen annan möjlighet att fördela dem än på det sätt som här skett. Vi har dessutom genom att föra samman svaren på frågorna till samma debattillfälle velat ge ledamöterna möjlighet att kommentera dessa mera allmänt, i den mån man så önskade. Jag hoppas ändå att detta, som skett i samråd med talmannen, skall tillgodose riksdagsmännen på bästa möjliga sätt. Jag vill så närma mig de konkreta frågor som har ställts ifrån talarna. Det har varit ett engagemang — det är väl ingen tvekan om det. Och jag tycker det är ett begripligt engagemang eftersom Värmlands industri i dag har åtskilliga problem och sysselsättningen är hotad på många håll. Det är inte på något sätt en omedvetenhet i regeringen om detta, Sune Johansson. Jag tror inte det påståendet är allvarligt menat — i så fall är det överilat. Jag tror i själva verket att Sune Johansson är fullt medveten om att vi ser med samma allvar på de här frågorna som någon av Värmlandsriksdagsmännen gör. Vad vi har att göra är att försöka finna de riktiga lösningarna på problemen. Och det är förvisso inte alltid så lätt. Vi kommer att följa det som är det grundläggande problemet för dagens debatt, nämligen den förvärrade situationen för Billerud-Uddeholm AB i förhållande till hur vi för något halvår sedan, då fusionen skedde, trodde att det skulle bli. Men vi befinner oss alltjämt i ett inledningsskede, där regeringen på allt sätt, med de organ som står till dess förfogande, försöker hålla sig rätt orienterad och ge möjligheter att gå in med riktiga ågärder vid rätta tidpunkter. Det är ett sådant fortlöpande informationsarbete på diskussionsbas med berörda företag som nu sker, framför allt naturligtvis inom industridepartementet. Jag skall bara säga detta som en allmän inledning. Självklart är det industriminister Huss som framför allt har ansvaret, och han kommer att senare meddela kammaren vad man kan göra för skogsindustrin, som befinner sig i svårigheter. Det kommer inte att ske i dag utan vid ett senare tillfälle, då regeringen är beredd att lämna en proposition i ärendet. Gunnar Olsson tog upp vissa konkreta frågor som jag vill kommentera något. Den första gäller möjligheterna att hjälpa Billerud-Uddeholm AB genom förvärv av skogsmark och på så sätt tillföra bolaget nytt kapital. Jag kan för stunden bara säga att det här finns en stor öppenhet hos regeringen och jordbruksministern — som i första hand har ansvaret för den här delen — vi är beredda att pröva sådana möjligheter, om det visar sig vara den väg som alla parter anser är bäst att gå. Frågan om storleken av sådana markaffärer är inte tillräckligt beredd för att jag skall kunna göra några kommentarer i dag. De får komma senare. Jag kan bara upprepa att detta är en väg som är möjlig att pröva, och att det finns en beredskap för det. Gunnar Olsson tog också upp Volvoavtalet och nämnde den del i det som berör exporten av skogsråvara. Jag vill påpeka att den delen av avtalet mellan norska och svenska regeringen siktar till att säkra den traditionella svensknorska gränshandeln med virke. Sveriges regering erkänner att Norge skall kunna upprätthålla en årlig nettoimport på ca 1,5—-2 miljoner kubikmeter per år. Virkeshandeln skall bedrivas på marknadsmässiga villkor, och avtalet skall gälla i 20 år. Detta är alltså inte så dramatiskt som några kanske i första omgången trodde att det var. Såväl Gunnar Olsson som Sune Johansson har sagt att jag icke har besvarat den tredje frågan i Gunnar Olssons interpellation, men jag tycker faktiskt att jag har gjort det. Jag har redovisat den åtgärdsarsenal som regeringen har för att finna nya jobb i Värmland, om andra skulle försvinna exempelvis i Billerud-Uddeholm AB. Framför allt är det anledning att erinra om det arbete som har satts i gång 1977 — inte tidigare, Sune Johansson! — i Värmlandsdelegationen. Sune Johansson brukar inte finna det särskilt värdefullt att erinra om det arbete som sker där. Det är i och för sig litet märkligt, eftersom han själv är en av ledamöterna. Jag hoppas att det inte betyder att han är ointresserad av uppgiften — då vore det ju inte särskilt bra. Men jag har i motsats till Sune Johansson den uppfattningen att man faktiskt bedriver ett konstruktivt arbete i Värmlandsdelegationen. De människor som verkar där har god vetskap om regionens problem och även större närhet till de svårigheter som finns, och de har därmed också större möjlighet att lösa problemen eller finna konstruktiva förslag till lösningar. Värmlandsdelegationen har vid det här laget fått 7,5 milj.kr. för att komma fram med förslag till olika projekt. Om man studerar den projektkatalog som är presenterad, finner man att denna ingalunda är ointressant. Den innehåller faktiskt många uppslag till nya arbetstillfällen i Värmland. Får jag bara erinra om det uppdrag som man har lagt ut på ett konsultföretag för att få fram en idégenerering, som skall kunna sättas in i nya företag. Detta är ett rätt nytt företag, som arbetar på ett projekt som kan ge 200-300 personer arbete, med modellorten placerad i Hagfors. Vidare har man institutet för innovationsteknik,som engagerats för att initiera och delta i ett produktutvecklingsarbete som skall tillföra värmländska företag nya produkter. Där har man nu fått fram ett 20-tal nya produkter som kan placeras ut i företag, och enligt uppgift har dessa produkter en hygglig sysselsättningspotential. Utvecklingsfonden har också berörts här. Den har genom Värmlandsdelegationen fått utökade resurser. Medlen har använts för nyetablering av företag och projekt för vidareförädling av trä och stål, produktutveckling, marknadsutveckling och företagsanalys. Delegationen kontaktar offentliga myndigheter och utredningar för att påverka investeringsoch sysselsättningsplaner och över huvud taget bevaka länets intressen i de här sammanhangen. Delegationen har genomfört arbetskonferenser med länets kommuner på temat ”Kommunernas roll i näringslivets utveckling”. Delegationen har vidare tillsatt en turistgrupp, en glesbygdsgrupp och en ungdomsgrupp för att inom resp. område söka möjligheter till ökad sysselsättning. Om man ser på vad dessa grupper har gjort — jag kanske här bara får erinra om turistgruppen, eftersom såväl Karl Erik Eriksson som Nils Berndtson tog upp just den delen — finns Torsbyprojektet, vilket jag finner vara mycket intressant. Det är dock inte så, Nils Berndtson, att vi där bara förlitar oss till Uddeholmsbolagets pengar. Vi är redo att gå in med motsvarande satsning från statens sida, men det har ännu inte kommit någon ansökan om det. När den frågan kommer upp skall vi göra en välvillig prövning av den liksom av andra framställningar från Värmland, det kan jag försäkra Nils Berndtson. På motsvarande sätt har de båda andra nämnda grupperna också kommit med konstruktiva förslag. Det är således ett omfattande arbete som bedrivs. Jag vill gärna betyga att jag tycker att det också är ett värdefullt arbete som utförs i delegationen, och jag önskar den god fortsättning i den verksamheten. Vi kommer, som jag har sagt flera gånger tidigare, att välvilligt pröva delegationens förslag. Herr talman! Jag är ledsen att se att min tid nu är utgången — jag förmodar emellertid att det gives mig tillfälle att kommentera sysselsättningen i Värmland ytterligare under debattens gång.

Herr talman! Karl Erik Eriksson gjorde tappra försök att vaska fram positiva inslag i interpellationssvaret. Jag tror det måste finnas ett alldeles speciellt samband mellan en frågeställare och det berörda statsrådet för att mani det svar vi fått på vår interpellation skall hitta så många russin som Karl Erik Eriksson lyckades med. Jag kan på inga villkor, hur positiv jag än försöker vara, utläsa någonting som jag upplever som ett svar på vår interpellation, speciellt inte på den tredje frågan. Jag säger vår interpellation för detta är, precis som Sune Johansson sade, en interpellation som vi utformat gemensamt i vår riksdagsgrupp. Jag har bara fått uppgiften att signera den. Jag kan bara upprepa vad jag sagt om vårt intresse av att regeringen, gärna företrädd av de båda närvarande statsråden, kommer hem till Värmland. Då skall vi inte bara studera läget för vårt nya skogsbolag utan i lika hög grad granska vad den värmländska skogsägarrörelsen är i färd med. Vänerskogs s.k. översyn kan nämligen komma att drabba åtskilliga platser i vårt län. Vad vi vet i dag är att Åmotfors och Deje med största sannolikhet kommer att drabbas hårdast. I Deje arbetar i dag 230 personer och i Åmotfors 350. Inbjudningarna till folkpartiregeringens medlemmar har duggat tätt i dag, men jag hoppas ändå att det skall bli möjligt för Erik Huss och Rolf Wirtén att vika en dag för vårt län. Några ord till Göthe Knutson. Det har hållits ett enda valtal i debatten i dag, och det valtalet har Göthe Knutson ensam stått för. Han har nämligen talat om till vilka en eventuell skogsförsäljning skall ske. Där har vi olika uppfattningar som inte går att förena. Att splittra det nya skogsbolagets skogsinnehav på en massa små enheter tror inte jag skulle ge det tillskott till sysselsättningen och det tillskott på skogsråvara som vi f. n. eftersträvar för att hålla skogsnäringen levande, en skogsnäring som i dagsläget ger arbete åt i runt tal 15 000 värmlänningar. Det vårt parti kan ställa upp och försvara är, som jag sade tidigare, de små arronderingsbitarna som kan resultera i en bättre arrrondering av skogsmarken i Värmland. Vi har i vårt län tillsammans med Kopparbergs län en skiftesarrondering som är till förfång för ett effektivt skogsbruk. Men det gäller alltså små bitar som man på det sättet skulle kunna avhända sig. Skall det bli fråga om stora skogsförsäljningar, vilket jag hoppas inte behöver ske, finns det som jag ser det endast en köpare och det är staten. Några ord till Rolf Wirtén angående det han sade om Volvoavtalets innebörd, nämligen att det skulle säkra den svensk-norska gränshandeln, vilket skulle innebära en virkesexport till Norge på mellan 1 1/2 och 2 miljoner kubikmeter per år. Anser verkligen Rolf Wirtén att vi nu kan ställa upp och exportera så pass stora kvantiteter virke över gränsgatan till Norge när sågverk efter sågverk slår igen och massafabriker lever för dagen? Jag skulle här kunna ge konkreta exempel på hur råvarubristen äventyrar jobb på ett flertal platser i Värmland. Man lever så att säga för dagen. Vi har icke och vi kommer icke under den period detta avtal omfattar att ha något överskott av virke — framför allt inte sågtimmer — som vi kan exportera över gränsgatan till Norge och äventyra jobben i vårt eget hemlän.

Herr talman! Jag skall inte polemisera mot Gunnar Olsson, när han säger att jag vaskade fram en del positivt i arbetsmarknadsministerns svar. Det är möjligt att det beror på min positiva natur att jag uppfattade en del som positivt. Jag hoppas att det är jag som har rätt och Gunnar Olsson som har fel. Jag kan verifiera hur jag kom till den slutsatsen att det fanns positiva delar i Rolf Wirténs svar. Som ett exempel har jag redan nämnt det pressmeddelande om lån till Uddeholms AB som återgavs i, om jag inte minns fel, fredagstidningarna hemma i Värmland och där det bl.a. stod följande: ”Enligt vad arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén erfarit håller Uddeholms AB på att utreda och konkret stödja ett antal projekt som kommer att ge alternativ sysselsättning på olika orter i Värmland.” Detta är positivt, Gunnar Olsson, och det vågar jag ta fram. Jag citerar ytterligare en mening, i vilken Rolf Wirtén säger: ”Jag är beredd att positivt pröva de förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder som Värmlandsdelegationen kan komma att lämna.” Detta vill jag spika fast, herr statsråd, och tacka statsrådet på förhand så att statsrådet inte kryper ur det löftet. Jag tog det som ett positivt löfte och som något värdefullt som vi skall notera allesammans. Eftersom inte jag är ledamot av Värmlandsdelegationen och den ena ledamoten av delegationen efter den andra talat här vill jag som utomstående säga att ni gör ett utomordentligt gott arbete. Som ett bevis på det citerade jag tidigare en del annonser och broschyrer. Jag tycker att det är föredömligt att Värmlandsdelegationen har plockat fram idéer som nu är under utveckling. Min bedömning är att vi i Värmland måste få in något av smålandsanda på bruksorterna och inte försöka trygga vår framtid enbart på de bolag som vi nu upptäckt vacklar. Jag vill i detta sammanhang återkomma till den konkreta fråga som jag ställde till Rolf Wirtén: Är det tänkbart att vi i den situation som Värmland nu befinner sig i får något stöd av varvstödstyp för ökad satsning på utvecklingsfonderna och ökade resurser åt Värmlandsdelegationen. Jag tror att det är rätt placerade pengar och att det är riktigt att ge Värmlandsdelegationen och utvecklingsfonden litet friare händer, så att man kan satsa riskvilligt kapital på de idéer som föds i Värmland.

Herr talman! Först till Göthe Knutsons retoriska frågor om vad staten kan göra som inte privat företagsamhet kan göra. Han missar huvudsaken, att staten ju kan ta ett socialt ansvar — något som de privata företagen bevisligen icke har gjort. Men vid ett förstatligande förutsätts naturligtvis också att löntagarna får majoritet och bestämmande över företaget i fråga. Göthe Knutson talar om att jag har min ideologiska hemvist i ett annat system. Ja, visst har jag det — i ett system där inte rovdrift på naturtillgångar sker i profitintresse och där folk inte kastas ut i arbetslöshet. Den som är uppväxt i Nordvärmland och ser följderna av bolagens framfart är faktiskt inte benägen att pruta på omdömet att det är rovdrift som där har förekommit. Göthe Knutsons påstående att denna utveckling understötts av skogsarbetarna själva är en sanning med mycket stora modifikationer. Den viktigaste modifikationen är kanske den att de människor som bor där under årtionden förgäves har krävt att bolagen skall skapa några andra arbetstillfällen, vilket de vägrat att göra. Bertil Jonasson och jag diskuterade här i april månad följderna av de nu aktuella företagsfusionerna. Då förklarade Bertil Jonasson att vi ännu inte känner till följderna. Vi skulle följa ärendet med största uppmärksamhet, ser jag av protokollet från den debatten att han ansåg. Nu har vi väl ändå sett så pass mycket, Bertil Jonasson, att det finns skäl att varna för följderna. Det som Bertil Jonasson den gången kallade svartmålning börjar framträda som realiteter. Jag litar till regeringen, utropade Bertil Jonasson då. Det gör han tydligen i dag också trots de magra beskeden om vad regeringen kommer att göra. Lånet till Uddeholmsbolaget, säger han, har också haft fördelar för de anställda. Ja, det finns ju ett gammalt talesätt som säger att när det regnar på prästen, så droppar det på klockaren. Märkligare är det nog inte med den här lånepolitiken. Jag tycker att Bertil Jonasson, Göthe Knutson och Karl Erik Eriksson har ett behov av att mildra den hårda kritik mot bolagsväldet som kommit till uttryck i Värmland just nu. Karl Erik Erikssons önskan att man skall möta detta bolagsvälde med smålandsanda får stå för vad det är värt. Jag tror att det krävs helt andra krafttag om vi skall få rätsida på sysselsättningen. Det hade varit intressant om arbetsmarknadsministern utifrån sin liberala syn hade haft någon mening om hur företagets handläggning av dessa frågor har skötts. Det var ju inte Billerud-Uddeholm som meddelade att man planerade en kraftig nedskärning av sysselsättningen — det blev känt på annat sätt. Sedan fick hela Värmland under några veckor vänta på vad som skulle sägas vid styrelsesammanträdet i fredags. Då glömde man bort att dementera uppgiften att 2 000 jobb skall försvinna. Jag vet inte om det var en medveten glömska eller ej. Kanske var det så att tidpunkten inte var lämplig för att redovisa sådana planer, men att de ändå finns kvar. Jag tror, som jag sade i mitt första anförande, att de starka rörelser som har funnits bland de anställda inte har varit verkningslösa. Jag tror att de har medverkat till att bolaget har fått lägga de mest utmanande planerna på is ett litet tag. Men jag tror också att det är viktigt att den aktiviteten fortsätter även efter skiftet på posten som verkställande direktör. Det kanske är mer angeläget än tidigare, om inte jobben skall ryckas undan för att rädda profiten. Jag har faktiskt saknat besked om regeringens stöd för de anställdas aktivitet. Om regeringen har som utgångspunkt att kapitalkoncentrationen och företagsfusionerna är nödvändiga strukturförändringar, att staten skall skjuta till medel för dessa förändringar utan att ställa villkor i fråga om sysselsättning och att olika arbetsmarknadspolitiska insatser skall göras för att städa upp efter storföretagen, måste man hävda att regeringens inställning är passiv. I den mån den varit aktiv har det gällt att möjliggöra förändringar som har dikterats av kapitalägarintressen och som stridit mot de anställdas trygghetskrav.

Herr talman! Göthe Knutson tyckte att jag för en stund sedan höll ett valtal. Det har Göthe Knutson rätt att tycka, men då har han nog inte hört mig valtala någon gång. Då är talet helt annorlunda utformat. Och jag avsåg inte att hålla något valtal, utan tyckte själv att jag var ganska mjuk i tonen. Å andra sidan tyckte Gunnar Olsson att det var Göthe Knutson som valtalade. Om jag skall bedöma talen — det kanske är svårt för både mig och Göthe Knutson — tyckte jag att Göthe Knutson hade en helt annan attityd än jag i talarstolen och att Göthe Knutsons tal ligger bra mycket närmare än mitt om någonting skall kunna kallas för valtal. I det tal som jag höll — det må kallas för vad som helst — pekade jag på det enskilda näringslivets misslyckanden. Jag gjorde detta med utgångspunkt i att vi började dagens debatt med de problem som finns i Värmland och som i allra största utsträckning, för att inte säga helt, är förorsakade av resultatet av misslyckanden från det enskilda näringslivet. Jag byggde mitt resonemang på det enskilda näringslivet och på hur det har lyckats eller misslyckats — det kan råda delade meningar om det. Därför tycker jag att mitt tal inte behöver kallas för ett valtal. Göthe Knutson sade att jag inte nämnde ett ord om staten. Nej, det är riktigt, för jag talade om det enskilda näringslivet. Jag byggde hela mitt resonemang på detta med utgångspunkt i vad som har skett och sker i Värmland. Naturligtvis är det på det sättet att även staten i vissa fall inte lyckats så bra som man skulle kunna ha önskat, men jag talade om det enskilda näringslivet. Göthe Knutson sade — om jag uppfattade honom rätt — att han skulle kunna upprätta en lång lista över tillfällen då statliga företag har misslyckats. Om det gäller att upprätta listor kan jag upprätta en mycket, mycket längre än Göthe Knutsons på det enskilda näringslivets misslyckanden. Nåväl, nog sagt om detta. Det som måhända retar eller irriterar Göthe Knutson var väl att jag talade om självläkande krafter. Det är rätt naturligt, Göthe Knutsson, att det irriterar litet när dessa ord myntas i en valrörelse, ord som man tycker är nästan fräcka och alls inte har någon täckning. Jag skulle i samma läge också känna mig irriterad. Jag tror att både Göthe Knutson och jag till fullo är medvetna om att det inte finns några krafter som kan lösa de problem vi i dag talar om och som vi försöker lösa. Jag tycker att Göthe Knutson i stället något skulle ha berört det sista som jag sade i mitt anförande, nämligen att samhälle, företag och löntagare i samarbete borde försöka att mer än hittills lösa de problem som vi brottas med. Det var alltså någonting som jag tyckte Göthe Knutson skulle ha berört, men jag hörde ingenting om detta i hans anförande.
Herr talman! Herr Berndtson citerade vad jag sade när vi diskuterade Uddeholmslånet. Vi skulle följa utvecklingen. Det är precis vad jag hade för avsikt att göra när jag ställde den fråga som jag litet senare skall få svar på. Uddeholmslånet är inte lyft, herr Berndtson. Det har ändock varit till fördel för Uddeholmsbolaget när detta gjort sina planeringar och när det försökt att ordna sin situation på alla sätt. Jag har fått bekräftat från både arbetstagare och ledning att det varit till stor fördel i dessa sammanhang. Om det kan vara till någon glädje för herr Berndtson vill jag deklarera att jag aldrig har skrivit under på att alla storbolagens förehavanden och åtgärder varit till nytta. Jag har ställt mig kritisk när jag funnit anledning att göra det, men när det gäller något som varit av gemensamt intresse för både företaget självt och de anställda för att klara en situation skall man inte gå tillbaka till gamla historier. Det vinner man inte mycket på. Sune Johansson erinrade om att grundstenarna till de vidtagna åtgärderna lades av låt mig säga den urgamla regeringen. Det är nu så många namn på regeringarna — jag menar alltså den socialdemokratiska regeringen. Jag skall inte ingå i polemik med Sune Johansson utan vill bara konstatera att vi alla vet hur situationen var på hösten 1976 när regeringsskiftet skedde. Det är inte mycket att skryta med. Vidare sade Sune Johansson att Nils Åsling skulle ha yttrat att Uddeholmsskutan nu var seglad flott och att bekymren var borta. Sune Johansson får förlåta mig, men jag har aldrig hört detta uttryck från Nils Åslings sida. Var och när har detta sagts? Holger Mossberg ondgjorde sig över bl.a. Vänerskogs insatser — eller brist på sådana. Jag tycker, min gode vän Holger Mossberg, att det inte är riktigt rättvist. Jag är ledsen över att behöva säga detta speciellt till honom, därför att han brukar i regel hålla sig på stabil grund i sina anföranden. Det betyget vill jag ge honom. Om man studerar Vänerskogs insatser under några år skall man finna att det är få företag som gjort så mycket för att skapa sysselsättning som just Vänerskog har gjort. Men kapitaltillgångarna räcker inte till nu, för de är begränsade. Detta är orsaken till att Vänerskog måste ompröva sina framtida dispositioner i det sammanhanget. Det var på den punkten jag alldeles nyss vädjade om stöd till Vänerskog. Vi skall komma ihåg att Vänerskog inte fick hela det stöd som de hade begärt, vilket var tråkigt. Det är en av orsakerna till att företaget är tvingat att friställa personal. Jag vill till sist säga att läget i Värmland är allvarligt. Vi vinner inte på att här käfta med varandra och använda politiska finter. Sverige befinner sig, mina vänner från Värmland, i ett besvärligt konjunkturläge. Detta har, på grunder som jag tidigare varit inne på, drabbat Värmland särskilt hårt med hänsyn till vår typ av industrier och deras struktur. Såsom värmlänningar bör vi hjälpas åt för att klara näringsliv och sysselsättning. Det är viktigast av allt, och det hoppas jag att vi skall kunna. Jag har sagt tidigare att situationen är besvärlig men inte omöjlig. Vi får inte se saker och ting i svart. Vi måste kämpa vidare, för vi har mycket att kämpa för i Värmland. Kan den s.k. Värmlandsdagen vara ett led i den riktningen är det bra.
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i denna diskussion, som jag tycker nu börjar mer och mer övergå till en intern Värmlandsdebatt mellan Bertil Jonasson som någon sorts försvarsadvokat och oss på den andra sidan. Jag vill ta tillfället i akt att diskutera med arbetsmarknadsministern, när vi nu har honom närvarande i bänken. När det gäller arbetsmarknadsministerns funderingar över min uppfattning om Värmlandsdelegationen vill jag framhålla att jag egentligen ser Värmlandsdelegationen som en krisdelegation, som det var nödvändigt att tillsätta sedan vi hade fått en borgerlig regering 1976. Delegationen har gjort ett bra jobb i många avseenden, men den har också tagit fram olika projekt som man inte har fått någon respons för hos regeringen. Detta har jag kritiserat. Sedan kan man ha vilken uppfattning man vill både inom och utom delegationen om dess möjligheter. Jag vill nog trots allt säga att det finns ett visst motstånd mot delegationer av denna typ, som gör att de har svårt att komma fram. Men jag vill för den skull inte förklara delegationen för inkompetent. Jag kommer att fortsätta i dess arbete fram till det den skall avvecklas den 31 december 1979. Det hade emellertid varit mer intressant för mig att få veta var de aktuella projekt ligger som vi har lagt fram förslag om. Herr talman! Maestro Bertil Jonasson har talat om för oss att han förstår situationen i länet och även de anställdas positiva inställning till Uddeholmslånet. Jag har emellertid inte samma förståelse, för i samband med att Uddeholmslånet kom till talades det också om ett par projekt inom Uddeholm. Det ena kallades Uddaconstål, ett speciellt stål baserat på Persbergsmalmen, som man skulle ta fram inom Uddeholm och som man räknade med skulle ge sysselsättning i den nu i träda liggande Persbergsgruvan. Detta projekt har inte kommit till stånd, vilket är en besvikelse för mig när det gäller användningen av Uddeholmslånet. Ett annat projekt är en stoftreningsprocess kallad Uddamet, som Uddeholm förespeglat skulle sättas i gång i östra Värmland och åstadkomma en sysselsättningsökning där. Inte heller detta projekt har kommit i gång, vilket gör att jag är besviken på användningen av dessa pengar. De har skrivits in såsom en tillgång i bolagets bokslut. Man har lånat upp pengarna hos banker, som har kunnat tjäna goda räntor på dem. De anställda och samhället har inte fått någon möjlighet att påverka dessa pengars användningsområden. Detta gör att jag alltid har tyckt att låneformer av denna typ är kontroversiella.

Herr talman! Sune Johansson gjorde en formulering som var så elegant luddig att jag måste påpeka att Värmlandsdelegationens inrättande ingalunda var en följd av att vi hade fått en borgerlig regering. Värmlandsdelegationen tillkom mycket riktigt som en krisdelegation, men det var som en följd av den internationella lågkonjunkturen och dessutom som en följd av den socialdemokratiska regeringspolitiken. Arbetsmarknadsminister Wirtén fick en angelägen fråga av mig om huruvida regeringen har för avsikt att snabbt tillsätta en parlamentarisk delegation med anledning av krisläget inom skogsindustrin i stort, en delegation som skulle få vissa uppgifter som jag också angav. Jag tog vidare upp frågan beträffande skogsindustrins behov av riskvilligt kapital. Statsrådet gjorde ett vältaligt inlägg som till stor del handlade om Värmlandsdelegationen och hann inte fram till min fråga. Jag tar tillfället i akt att upprepa den.

Herr talman! Gunnar Olsson menar att han fortfarande inte fått svar på den tredje frågan i sin interpellation, den om nya arbetstillfällen. Då tycker jag han begär mycket. Jag har ägnat större delen av mitt föregående inlägg till att just redovisa den rad av åtgärder som nu vidtas för att få fram nya arbetstillfällen i Värmland med anledning av vad som har hänt där och vad som eventuellt kan hända ytterligare i fråga om bortfall av arbetsplatser. Jag menar att det är ett konstruktivt sätt att närma sig frågan och finna en bas för att arbeta fram nya sysselsättningstillfällen, så som det görs framför allt i Värmlandsdelegationen men även på andra sätt. Karl Erik Eriksson har erinrat om vad de fyra miljonerna skall användas till inom Uddeholmsbolaget. Åtgärderna har samma syfte. Detta tar naturligtvis tid, men det är rätt väg som är anvisad, det är jag övertygad om. Får jag sedan erinra om att det faktiskt under de sista två åren satsats stora pengar på att utveckla företag som haft investeringar på väg. Lokaliseringsstödet syftar ju till att ge arbetstillfällen i företag vid utbyggnad eller vid nyföretagande. Under 1977/78 har det satsats 224 milj.kr. den vägen. Det är alltså ett betydande statsstöd som gått till Värmland för att ge just nya jobb. Jag försäkrar Gunnar Olsson att jag har samma inställning alltjämt. Vi skall satsa på sådana framställningar som synes vara framtidsinriktade och som ger jobb på sikt. Stödet rör 63 företag sammantaget. Man kan i varje fall räkna med att dessa åtgärder har lett fram till över 900 sysselsatta. Så en kort kommentar till markköp som en eventuell stödåtgärd för Billerud-Uddeholm AB. Jag syftar naturligtvis på domänverket när jag talar om att regeringen har en beredskap på den punkten. Något annat kan jag självklart inte:tala om som representant för regeringen. Gunnar Olsson var också inne på skogsavtalet en gång till. Får jag säga att den kvantitet som nämns i avtalet i stort sett är vad man i dag har i form av gränshandel. Här finns inga nya förpliktelser. Det är alltså en skrivning som jag tror tillgodoser de värmländska intressena så långt det varit möjligt mot bakgrund av den situation vi stod inför. Det gällde att över huvud taget få fram ett avtal som flertalet bedömde vara av positivt värde. Karl Erik Eriksson nämnde att det vore av värde att få litet av smålandsanda i Värmland. Det smickrar naturligtvis en arbetsmarknadsminister som kommer från Jönköpings län. Jag tror att det i och för sig är en riktig tanke, men jag håller med Göthe Knutson om att man inte skall överdriva effekterna av att få till en rad små arbetsplatser. Men vi vet också, om vi ser på det sammantagna antalet anställda i svensk småföretagsamhet, att den är en betydande resurs. Det rör sig om miljoner verksamma i vår svenska småindustri. Jag säger än en gång att regeringens satsningar just har tagit fasta på att få till stånd nya arbetsplatser som på sikt kan växa ut till mera betydande arbetsplatser. Utöver det jag nämnt tidigare finns Svetabs Regionalinvest på 20 miljoner, som också kan användas för värmländska syften vid sidan av utvecklingsfonden. Uddeholm har satsat sina 4 miljoner på samma sätt. Nils Berndtson har frågat om man inte vill ställa krav på Billerud Uddeholm AB i fråga om sysselsättning för de krediter som kan komma till. Det är ju det som har skett hela tiden, Nils Berndtson, och det kommer också fortsättningsvis att ske, det kan jag försäkra. Staten ställer krav på insyn i form av styrelserepresentation. Vi har inte haft någon annan inställning i den frågan än vad Nils Berndtson här efterlyser. Holger Mossberg tog upp den privata företagsamhetens svårigheter; Göthe Knutson har redan varit inne på detta, så jag skall inte förlänga debatten så värst mycket med det. Det är väl ändå tillåtet, Holger Mossberg, att göra den observationen att i uppräkningen fanns inte de statliga bolagen med, men de har samma svårigheter inom skogsoch järnhantering som de privata. Vi har en blandekonomi i Sverige som satsar på enskilda, kooperativa och statliga företag. Det visar sig, när man ser på den här branschen, att det inte är någon skillnad mellan företagen beroende på ägandet, utan det är branschen som sådan som har en svårighet att kämpa med. Låt oss därför erkänna att det är där problemet ligger, inte i själva ägandet som sådant. Den här tron på att allt löser sig om man låter staten gå in som ägare tror jag är dåligt grundad; det visar bl.a. det som händer just inom skogsoch stålverksindustrin i dag. De statligt ägda företagen har inte någon särskilt gynnad position i förhållande till de andra, utan problemen är likvärdiga. Den repliken vill jag också rikta till Nils Berndtson, som enligt min uppfattning hade ungefär samma övertro som Holger Mossberg. Till Sune Johansson vill jag bara säga några få ting, först beträffande tanken på att använda jord och skog i sysselsättningsfrämjande syfte. Jag menar att här finns väldigt mycket av arbeten att erbjuda, om man går rätt till väga. Vi har från arbetsmarknadsdepartementet närmat oss det här problemet och försökt att finna nya former för att ge jobb med buskningsarbeten, dikningsarbeten och en del annat sådant; jag kan ge konkreta exempel på det. Projektet rörande skogsplantor, som Göthe Knutson var inne på, är remitterat till arbetsmarknadsstyrelsen för närmare utredning, och när det kommer tillbaka skall jag med intresse ta del av även det förslaget. Sune Johansson formulerade sig ungefär så i sitt förra inlägg, att regeringen kanske inte är riktigt medveten om de problem man står inför i Värmland. Det var återigen en väldig överdrift av Sune Johansson, och jag tänkte att nu kommer han naturligtvis själv att redovisa vilka vägar han finner vara de bästa att beträda för att hjälpa upp sysselsättningen i Värmland. Vad jag fick lyssna till var att man borde satsa mera pengar på utvecklingsfonderna, länsarbetsnämnderna och skogsvårdsstyrelserna, för det skulle kanske ge resultat. Jag tyckte inte att det var speciellt originellt, det måste jag säga till Sune Johansson. Det här är vägar som regeringen beträder. Självfallet kan man diskutera resursnivån och önska mera pengar. Men det är inget originellt i själva idén som Sune Johansson här presenterar kammaren. Tvärtom är den högst konventionell. Jag underkänner den i och för sig inte, eftersom jag menar att exempelvis utvecklingsfonden kan spela en avgörande roll för att få ny fart i värmländskt näringsliv liksom i näringslivet på andra håll i vårt land. Får jag slutligen till Göthe Knutson säga att den fråga han riktade till mig om regeringens syn på att tillsätta en parlamentarisk delegation för skogsindustrin, rör ett arbetsfält som inte direkt är mitt. Det är snarare min efterträdare från regeringen här i talarstolen, industriministern, som har att svara på den frågan. Men jag tror att han har ett positivt besked att ge. Även om det inte precis är en sådan konstruktion som har nämnts, så tror jag att Erik Huss har en del att säga om hur man skall närma sig skogsindustrins problem. Herr talman! Allra sist noterade jag att Bertil Jonasson tyckte att det finns mycket att kämpa för i Värmland, och det håller jag gärna med honom om. Det är ett län med många resurser. Det har en rikedom av naturtillgångar, skog, malm m.m. och det har en industriell kapacitet. Där finns en skönhet som kan utnyttjas i turistiskt syfte och man har en utbyggd utbildningskapacitet i länet som jag tror på sikt kommer att ge goda resultat. Man är i dag i svårigheter, men om det, som Holger Mossberg sade, sker en god samverkan mellan stat, län och kommuner och mellan löntagare och företag kommer man åter att räta upp det värmländska näringslivet. Det kan ta tid, men med tålmodigt arbete skall det gå.
Herr talman! Jag skall bara göra ett par kommentarer, först till Göthe Knutson. Jag vill påpeka att nu får staten träda in och städa upp efter bolagen, sedan de har hämtat hem vinsterna och bedrivit rovdrift. Det ligger en väsentlig skillnad i rollfördelningen där, i förhållande till kravet på ett förstatligande av dessa bolag. Arbetsmarknadsministern säger att visst har man ställt krav på bolagen. Jag skulle vara glad om det vore så, men jag befarar att det inte finns någon skillnad i synsätt inom regeringen i dag jämfört med när Uddeholmslånet föreslogs. Detta med insyn kan väl inte anses som ett krav om man nu accepterar bolagens s.k. strukturbedömningar, och det var ju det som lånet också syftade till. Det vill jag gärna säga till Bertil Jonasson också, för han talade om att lånet har varit till fördel för Uddeholmsbolagets planer. Ja, men även negativa sådana planer — när lånet gavs förutsattes att jobb skulle försvinna. Jag vill erinra om den fråga jag ställde till dåvarande industriministern: Är det statliga lånet till Uddeholms AB förbundet med några villkor i fråga om sysselsättningen? På det svarade Nils Åsling: Syftet med lånet är att skapa förutsättningar för bolaget att genomföra strukturförändringar i verksamheten i sådan takt att de enskilda människornas trygghet värnas. Något särskilt villkor i fråga om sysselsättningen avses inte bli knutet till lånet. Det är den filosofi som regeringen har haft, och jag har inte sett någon påtaglig förändring. Det är en passiv hållning som både jag och många andra har hårt kritiserat och där vi har krävt ändring. Tänk om man i stället satte in statsmedlen för att skapa nya jobb. Intrycket kvarstår att regeringens insatser nog också i fortsättningen kommer att styras av bolagens dispositioner, och då blir det inga verkliga resultat när det gäller att rädda jobben i Värmland.
Herr talman! När det gäller den fråga som Nils Berndtson sist tog upp vill jag säga att vi kommer att få tillfälle att diskutera den senare. Jag begärde egentligen ordet för att bemöta det Sune Johansson sade om att jag skulle uppträda som regeringens försvarsadvokat — jag antar att han då menade både den nuvarande regeringen och trepartiregeringen. Jag vill framhålla att jag ingalunda uppträtt som någon sådan. Jag har tvärtom utttalat viss kritik över det stöd som på senare tid uteblivit, och jag nämnde i det sammanhanget exempelvis Vänerskog, Strings och kanske ytterligare något företag. Men, herr talman, jag vill hålla mig till vad som faktiskt gäller, till de möjligheter som kan stå till vårt förfogande och till förfogande för vilken regering som det än må gälla. Att hålla mig till de faktiska förhållandena har jag fått lära mig i livet och också av mitt arbete inom Värmlandsdelegationen. Om någon gör sitt bästa, så skall man kunna ge ett erkännande för det — det är något som är viktigt också för det arbete vi bedriver här. Vi måste alltså se på vilka resurser vi har och göra vad vi kan inför varje situation. Jag kommer i det sammanhanget att kräva samma rätt för människorna i Värmland som man har på andra håll, det är en sak som jag aldrig kommer att göra avkall på.
Herr talman! Det här blev en lång debatt. Jag fick förmånen att inleda den, och jag skall försöka att med några få ord avsluta den för min del. Jag vill att de båda närvarande statsråden skall förstå att bakom denna långa debatt, som i viss mån kanske har verkat tjatig, ligger problem som dominerat pressens förstasidor i mitt hemlän sedan två tre veckor tillbaka. Vi har uppvaktats av fackliga representanter från Skoghall, Grums, Säffle, Deje, Åmotfors och Arvika som känner oro för sina jobb. Inom vår grupp har vi . ansett det vara vår skyldighet att gå ut och föra detta vidare. Vi skulle sköta vårt jobb dåligt, om vi inte här i kammaren aviserade de problem i vårt län som vi bedömer så allvarliga som dessa. Med detta vill jag avsluta mitt inlägg med att vända mig till regeringens företrädare här i kammaren. Jag vill då ännu en gång uttrycka förhoppningen att de skall få tid att på ort och ställe ta del av dessa problem. Vi har inte svartmålat eller kverulerat, utan vi har försökt att efter vår förmåga teckna en bild av hur det ser ut i Värmland i dag. Jag vet att det från vårt partidistrikt har utgått en inbjudan till regeringen att besöka länet, och jag hoppas som sagt att ni skall uppfylla vår önskan om att ni skall göra ett besök i Värmland för att på ort och ställe ta del av de problem som vi här har försökt beskriva. Jag ber än en gång att få tacka för det svar jag fått på min interpellation.
Herr talman! Nils Berndtson förde en typiskt kommunistisk argumentering: bolagen har hämtat hem vinsterna efter att ha bedrivit rovdrift, och nu måste staten träda in och sopa undan. Den argumenteringen har vi hört så många hundra eller tusen gånger, så det finns anledning att gömma undan den i någon städskrubb. Men jag vill erinra herr Berndtson om att de företag vi nu diskuterar har bokstavligen låtit många hundratal miljoner rinna ut för att hålla sysselsättningen i gång. Flera hundra miljoner har satsats av dessa företag och av dessa bolag för att hålla sysselsättningen vid liv inom företagen — i detta fall i Värmlands län. Detta har de förkättrade kapitalägarna, aktieägarna, ställt upp med och bjudit på. Det är inte så att man hämtat hem några vinster. Tidigare hade man en normal avkastning, men de s.k. övervinsterna försvann som bekant väldigt snabbt. Man har helt enkelt fått betala priset av en lågkonjunktur och i viss mån också av en felaktig politik. Här har det sannerligen inte handlat om att man bedrivit någon form av skövling eller rovdrift. Aktieägarna har tvärtom tagit ett stort socialt ansvar.
Herr talman! Herr Knutson talar om att de här bolagen har satsat hundratals miljoner för att hålla sysselsättningen i gång. Kan det, herr Knutson, möjligen vara så, att man har satsat i förhoppning om att rädda profiten? Det är ju ändå den som har varit drivkraften i verksamheten. Jag tycker absolut inte att det är dags att, som herr Knutson sade, gömma undan min argumentation i något städskåp. Den är högaktuell så länge bolagsväldet får fortsätta'som det hittilldags har gjort.
Herr talman! Ja, så fick vi då höra ännu ett kommunistiskt honnörsord, nämligen profit. Det är naturligt att man i marknadsekonomiska samhällen också ser till att kapitalet får en förräntning. Vad skulle några miljoner småsparare i Sverige säga, om de inte finge någon avkastning på de pengar de satt in på banken?
Sysselsättningsläget i Värmland har länge varit besvärligt. Detta har lett till en omfattande oro bland människorna när det gällt att behålla jobben. Inte minst har lönsamhetsutvecklingen på skogssidan utgjort ett allvarligt orosmoment i detta sammanhang. Det finns nu rykten om att Uddeholm Billerud avser att varsla 2000 människor om avsked. Samhället måste självfallet utnyttja till buds stående medel för att förhindra detta. Bl. a. kan 89 statsmakterna agera i samband med utbetalningen av det s.k. Uddeholmslånet.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag avser att fullfölja de intentioner som trepartiregeringen hade för att säkerställa skogsnäringens fortbestånd och framtida möjligheter att bereda människor sysselsättning. Sven Lindberg har frågat mig om regeringen avser att inför vårriksdagen lägga fram förslag till en samlad lösning av skogsnäringens problem. Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att hjälpa skogsnäringen att klara i första hand de svårigheter som förorsakats av konjunkturläget och den låga dollarkursen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Inom industridepartementet pågår ett omfattande utredningsarbete rörande skogsindustrin. Resultatet av arbetet avses utgöra underlag för regeringens ställningstagande när det gäller de mer långsiktiga frågorna för branschen. Utredningsarbetet har, vilket min företrädare tidigare har anmält för riksdagen, försenats. En sammanfattande utredningsrapport beräknas föreligga i början av nästa år. Rapporten kommer därefter att remissbehandlas. Detta innebär att det inte är möjligt att avlåta proposition i ärendet enligt den ursprungliga tidsplanen. Innan remissbehandlingen är slutförd är jag inte heller beredd att närmare gå in på samhällets roll i skogsindustrins långsiktiga utveckling. I vad gäller åtgärder för att klara de akuta problem som skogsindustrin f. n. har vill jag erinra om de beslut om statliga insatser som riksdagen fattade våren 1978, dvs. om statliga garantier för lån till skogsindustrin och lån till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. En markant förbättring av konjunkturen har nu inträtt för skogsindustrin. Detta avspeglas i bl.a. stigande priser, ökade leveranser och ökat kapacitetsutnyttjande. Trots denna förbättring kvarstår emellertid problem för flera av företagen, inte minst i likviditetshänseende. Mot denna bakgrund har regeringen föreslagit att lånegarantier skall kunna utgå även under år 1979. Regeringen är inte beredd att nu föreslå riksdagen ytterligare åtgärder för skogsindustrin utöver dem som redan har beslutats.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Lågkonjunkturen har varit besvärlig för landets näringsliv och därmed förorsakat stora svårigheter på sysselsättningsområdet, och Värmland har drabbats hårt. Jag behöver bara hänvisa till den debatt som här har förts i föregående fråga. Men det är inte bara dessa frågor som ligger bakom svårigheterna. Skogsnäringens bekymmer beror också på dollarkursens utveckling. Trepartiregeringen gav Uddeholm ett lån på 600 milj.kr., och därigenom har — jag upprepar det — både bolaget och de anställda fått möjlighet till fortsatt verksamhet. Lånet har alltså varit till nytta. Billerud och Uddeholm gick i våras samman på skogens och skogsindustrins område. Uddeholmslånet har inte lyfts, och det har följaktligen inte kostat samhället någonting, men det har bokförts som en grund och garanti för bolagets upprustning. Man har tänkt att sedan fusionen genomförts 200 miljoner av de 600 miljonerna skall föras över till det nya bolaget. Det kommer nu att ske. I det sammanhanget hoppas jag att folkpartiregeringen och speciellt dess industriminister ser till att dessa pengar i ett kritiskt läge ger största möjliga effekter och att stora friställningar kan förhindras. Vi i Värmland hoppas att den nya regeringen skall fullfölja intentionerna bakom Uddeholmslånet i detta sammanhang. Man måste påverka bolaget att använda detta stöd till att säkra sysselsättningen för de anställda. Men problemen berör inte bara Billerud och Uddeholm utan även övriga skogsindustrier. Trepartiregeringen ställde en lånegaranti på 900 milj.kr. till skogsnäringens förfogande. Enligt min uppfattning har det gått trögt i strävandena att få ett erforderligt stöd från den nya regeringen. Vi har många företag inom träindustrin, och bl.a. har den kooperativa föreningsrörelsen gjort och den gör också stora insatser för vårt näringsliv och därmed för sysselsättningen. Regeringen och speciellt industriministern måste se till att erforderliga åtgärder sätts in på detta område. Skogsindustrin har stor betydelse för landet och för sysselsättningen. Det är en basnäring och en av de viktigaste exportnäringarna. Industriministern hänvisar nu till en omfattande utredning som skall göras, men jag vill understryka att det brådskar på detta område. Förhållandena är besvärliga i Värmland. Riksdagen skall mycket snart behandla en varvsproposition. Vii Värmland kräver helt enkelt att vårt län får samma möjligheter som varvsorterna nu föreslås få. Jag vill i sammanhanget framhålla att vi har betydligt sämre möjligheter till alternativa sysselsättningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Tyvärr kan jag inte säga att jag är särdeles nöjd med svarets innehåll. Låt mig konstatera att skogsnäringen i Sverige sysselsätter 200 000 människor. Inberäknar vi alla som har arbeten som är beroende av skogsbruk och skogsindustri, ger skogsnäringen totalt arbete åt 300 000 människor. Näringen svarar för ca en fjärdedel av vårt lands exportinkomster. Omkring 1 000 orter är mer eller mindre beroende av skogsindustrin, som regionalpolitiskt är av största betydelse. Näringen står nu inför betydande problem. Problemen är både kortoch långsiktiga. Inför framtiden gäller att en betydande omstrukturering och en övergång till vidareförädling är nödvändiga för att den skall kunna konkurrera på världsmarknaden och för att mer sysselsättning skall kunna skapas inom näringen. För denna strukturomvandling kommer att krävas åtskilligt med kapital, som de olika ägargrupperna själva knappast kommer att vara mäktiga att åstadkomma. Statliga insatser torde komma att bli nödvändiga. Näringens kortsiktiga problem är till stor del av annan karaktär. För en del industrier och ägare är problemen akuta och kräver omedelbara åtgärder. En planlös utslagning av industrier måste förhindras, eftersom industrierna utgör en värdefull bas för den framtida strukturomvandlingen. Men framför allt måste av sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl meningslösa nedläggningar förhindras. Förutvarande industriminister Åsling hade utlovat att regeringen skulle lägga fram ett förslag i denna fråga hösten 1978, ett besked som sedan ändrades till våren 1979. Jag hoppas att industriministern delar min uppfattning att det skulle ha varit värdefullt om regeringen redan denna höst hade haft ett förslag att förelägga riksdagen rörande hur skogsindustrins problem skall lösas. Att så inte skett kan rimligen inte nuvarande industriminister Huss lastas för.Däremot faller ett tungt ansvar över den förutvarande industriministern och den förutvarande regeringen för bristande beredskap och initiativkraft i denna fråga. Industriministern medger att trots konjunkturförbättringar och vidtagna åtgärder kvarstår problem för flera av företagen. Föregående interpellationsdebatt mellan arbetsmarknadsministern och ledamöter från Värmland bär vittnesmål nog om detta. Jag är rädd för att regeringens brist på initiativ i denna fråga kommer att innebära ati medan gräset växer dör kon. Onödiga företagsnedläggningar kan komma att ske. Industriministern hänvisar till en sammanfattande rapport nästa år med efterföljande remissbehandling. Det ser skrämmande avlägset ut, och jag skulle därför vilja avsluta med att fråga industriministern: Kan industriministern något så när precisera när vi kan förvänta oss förslag i denna fråga från regeringen?

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det finns emellertid två delar i min fråga. Den andra delen handlar om den låga dollarkursen. Jag tar mig friheten att fråga industriministern om han vill ge några synpunkter på vad regeringen kan göra just med tanke på den problematiken. Jag är fullt medveten om att detta varit föremål för en skrivelse till bl.a. finansutskottet. Det finns väldigt mycket att ta upp i debatten kring skogsindustrins problem i dag, även sedan vi haft denna flera timmar långa debatt kring de frågor och den interpellation som tidigare besvarats. Vi måste uppenbarligen skilja de olika näringsgrenarna från varandra i det här landet. Vi har visserligen fortfarande lågkonjunktur och krissituationer i olika branscher.

Här fullkomligt förblöder några av våra viktigaste basindustrier och situationen är gripbar om man ifrån regeringens sida är beredd att gå in med riskvilligt kapital. Innan dessa fattiga tre minuter gått till ända måste jag få fråga industriministern om man inom regeringen gjort några avvägningar mellan behoven i olika branscher. Man är ju beredd att satsa tiotals miljarder på varvsnäringen, och jag frågar mig om den totala summan på 28 miljarder är den korrekta. Kan man ge en uppgift om hur mycket en anställd vid ett varv i Sverige som nu subventioneras kostar i stödpengar ifrån staten, exempelvis under nästa år? — eller ta det här året, om det passar bättre! Och hur mycket kostar en anställd vid exempelvis Billerud-Uddeholm? Detta är frågor som många människor säkert funderar över. Skogsindustrin sysslar med en råvara som är förnyelsebar. Volvo har ansetts vara ett företag som är värt att satsa på, men varvsnäringen — hur angelägen den än är för sysselsättningen — har inte samma förutsättningar för framtiden.

Herr talman! Herr Jonasson gjorde gällande att det har varit trögt för de kooperativa företagen att få lån, och han undrade hur denna regering ställer sig i det avseendet. Jag vill påpeka att — under de här på dagen två månader som denna regering har funnits till — så snart framställningar har kommit till regeringen med begäran om medel till förfogande för att kunna klara akuta krissituationer, har dessa ansökningar behandlats snabbt och inträngande och på grundval av skogsägarkommitténs material, och pengar har därefter beviljats. Det kan väl över huvud taget sägas att huvuddelen av de garantier som har ställts ut eller de medel som har beviljats under 1978 — även före regeringsskiftet — har kommit de kooperativa företagen till del, helt naturligt därför att de, bl.a. på grund av sin svaga kapitalbas, har haft de största problemen. Sedan ställde två av talarna, nämligen Bertil Jonasson och Göthe Knutson, frågan om inte de anställda i skogsindustrin, närmast i den värmländska skogsindustrin, borde få samma stöd som de varvsanställda. Jag vill då fråga kammaren om detta verkligen är ett meningsfullt sätt att ställa frågorna. De skulle då kunna ställas på det sättet i alla sammanhang och i alla näringsdelar, men det är ju ändå ett sätt att jämföra äpplen och päron och plommon som inte är särskilt meningsfullt. Detta är f. ö. en fråga som inte bara bör ställas till industriministern eller till regeringen, utan den kan även ställas till ett näringsutskott och den kan ställas till en riksdag, som nu successivt år efter år har tagit ställning till varvspropositioner och annat. Det gör sig visserligen bra att säga så som dessa talare har gjort, men det ger inte särskilt mycket underlag för en saklig debatt.

Herr talman! Ja, jag uttryckte mig så, att jag tycker det har varit trögt, men jag har ju bara angett detta som ett exempel. Det var Vänerskog som hade begärt lån. Vid det senaste tillfället begärdes exempelvis 40 miljoner, men det beloppet blev nedprutat till 30 miljoner. Hela den debatt som vi har fört här i dag har gett vid handen att kritik har framkommit även mot Vänerskog, som nu måste lägga om en del av sin framtida planering. Det medför också risker för friställningar på några andra orter i Värmland. Jag tycker därför att jag har fog för vad jag har anfört. Det är väl ändå så, herr industriminister, att varven nu får drygt 2 miljarder kronor genom lån i kapitaltillskott samt därutöver beställarstöd o. d. Denna fråga skall diskuteras i morgon, men vi som representerar Värmland och vet hur besvärliga förhållandena där är kan icke bortse från detta. På två å tre år får varven alltså tio gånger mer i bidrag än vad skogsindustrin får, och per anställd blir det — ja, vad vet jag? — kanske hundra gånger mera. Varven har dessutom gynnsammare geografiska lägen och bättre möjligheter till sysselsättning än vad vi har i exempelvis Värmland. Sett ur den aspekten måste jag säga att det väl ändå måste vara riktigt att göra den jämförelsen. Jag är på det klara med att det råder knapphet på pengar och resurser. I det läget måste man göra fördelningen så rättvis som möjligt. Vi i Värmland ser nog detta som en rättvisefråga. Jag vill än en gång fråga om vi kan förvänta samma stöd som varven för den viktiga näring för landet i dess helhet som skogsindustrin utgör.

Herr talman! Jag måste dess värre säga att jag är förvånad över industriministerns svar eller rättare sagt brist på svar. Han frågar kammaren om denna fråga är meningsfylld. Det är naturligtvis tillåtet. Men jag frågar industriministern hur det förhåller sig. Jag anser för min del att det är meningsfyllt att göra vissa jämförelser. Det är på det viset att för att upprätthålla sysselsättningen vid varven binder man —- uppenbarligen av opportunistiska skäl — kapital i storleksklassen tiotals miljarder för ett antal år framåt. Jag frågade industriministern om detta var korrekta siffror. Han hade möjlighet att svara åtminstone på det. Jämför päron och plommon gör vi inte här i kammaren. Det var en debatt om kålrötter och palsternackor för en tid sedan, om jag minns rätt, men sådant brukar vi inte syssla med utan vi brukar ta upp fallen konkret. Nu frågar jag industriministern om det går att få veta huruvida det finns en möjlighet för de anställda vid skogsföretag i landet att påräkna åtminstone någon form av välvilja från folkpartiregeringens sida. Jag har för min del inte begärt subventioner av den typ som gäller för varven. Jag har frågat om möjligheterna att få kreditgarantier till denna kapitalkrävande industri. Det fordras, har det sagts, upp till ett par miljarder för att skogsindustrin skall komma över den förödande situation den just nu befinner sig i. Vad är ett par miljarder i jämförelse med det som skall satsas på varven? Det är inte fråga om plommon eller några andra frukter, här är det fråga om människor och pengar.

Herr talman! Industriministern svarade inte på min fråga; jag hoppas det berodde på tidsbrist. Jag vill hänvisa till att Nils Åsling, varje gång vi diskuterade den här frågan, hänvisade till ett förberedande arbete i industridepartementet. Man fick ibland det intrycket att arbetet hunnit rätt långt. Men jag konstaterar att beredskapen tydligen var väldigt dålig. Man undrar ibland om industriminister Huss bara ärvde problem och ingen beredskap från den förutvarande ministern och regeringen. Men jag upprepar min fråga. Många människors oro står bakom den, och de vill gärna ha ett besked. Vågar vi hoppas att regeringen kommer med ett förslag före valet, eller vågar vi hoppas att ett förslag kan komma inom året 1979? Jag tror det är ytterst viktigt att vi får börja diskutera den långsiktiga planeringen av skogsindustrin. Jag håller med industriministern att det vore felaktigt att göra en direkt jämförelse med varven. Naturligtvis kommer i vissa fall stödåtgärder att krävas på orter där skogsindustrier med nödvändighet får lov att läggas ned. Men det går ändå inte att göra den jämförelsen. Vad vi behöver i det här sammanhanget är en långsiktig planering så att vi kan förbereda skogsindustrins framtida utseende. Naturligtvis behövs under den tiden konkreta insatser för att rädda industrier som just nu är i fara. Jag hoppas att vi kan få ett besked av industriministern.
Herr talman! Under den mycket korta tid som är disponibel i den här formen av frågedebatt och med tre frågande är det inte lätt att svara på alla frågor, men låt mig snabbt säga följande. Till Bertil Jonasson: Det är naturligtvis inte något självändamål att dela ut pengar. Därför granskas sådana framställningar kritiskt, och därefter säger man ja till de belopp som visat sig behövliga — inte mer. Låt mig svara följande på Göthe Knutsons fråga om skogsindustrierna kan påräkna välvilja: Ja, visst skall samhället ställa upp i den utsträckning som det är behövligt för att nå de syften som vi alla uppfattar som angelägna. Detta naturligtvis under förutsättning att också övriga intressenter ställer upp i behövlig grad. Tiden medger inte mer än ett konstaterande att herr Knutsons siffror om varvskostnaderna inte är riktiga. Jag kan inte gå in på någon utredning om det.

Det funnes mer att säga om detta, men det medger icke tiden.
Herr talman! Jag tackar industriministern för hans bestämda svar på en fråga, nämligen att regeringen skall visa välvilja även mot skogsindustrin. Industriministern beklagar att han inte har tid att besvara alla våra frågor. O.K., om man klumpar ihop ett antal frågande får man detta resultat. Jag vill gärna rekommendera industriministern att till nästa gång låta varje ledamot få svar för sig, om det på minsta sätt kan misstänkas att tiden annars inte räcker till för ett fullgott svar. Tillsättandet av en förhandlingsgrupp vill jag gärna se som något positivt. Men jag vill fråga: Är den arbetsgruppen parlamentariskt sammansatt? Kan den på något sätt utgöra ett svar på den skrivelse som utgick från moderata samlingspartiet till regeringen om tillsättandet av en parlamentariskt sammansatt delegation för att försöka nå fram till åtminstone någon form av konkreta åtgärder mot den skogsindustriella krisen — den som finns här och nu? Det krävs låt oss säga maximalt ett par miljarder, och detta skall jämföras med satsningar för andra människor. Det är jämförelser mellan människor i arbete vi har gjort, herr talman!
Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att industriministerns jämförelse är mycket märklig. Jag säger ”mycket märklig”, därför att när man resonerar om arbetslösa människor skall man komma ihåg att de är människor allesammans. Man ger ett stort stöd till varven. Skogsnäringen behöver samma stöd. Varför skall inte glesbygdens folk, oftast med lägre inkomster, ha rätt till samma stöd som varvsorternas folk? Varven är ju ofta välbelägna. Vi som tillhör skogslänen måste bevaka de människors intressen som bor där. Alla måste ha lika rätt och lika värde. Annars gör vi skillnad på folk och folk. Det får inte vara någon skillnad på människor. i exempelvis Göteborg och människor i Säffle, Skoghall, Gruvön och andra orter. Jag tycker också att det är bra om det kan komma till stånd en förhandlingsgrupp för skogsnäringen. Men det måste ske snabbt, för det är så många industrier som sitter så illa till att det kan bli stora förluster för landet som sådant. Jag vill gärna fråga: När kan detta bli klart, så att man får ut någonting av det?
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det klarläggande beskedet om tidsplanen för när förslag i denna fråga kan föreläggas riksdagen. Jag hoppas bara att tidsplanen den här gången skall kunna följas.
Herr talman! Förhandlingsgruppen är avsedd att biträda regeringen, och den är icke parlamentariskt sammansatt. Som svar på frågorna när den skall tillsättas och vilka som skall ingå i den kan jag berätta att jag i dag har tillkallat direktören Rutger Martin-Löf och bankdirektören Gösta Olson, båda medlemmar av den s.k. Lemnekommittén, att vara förhandlingsdelegation. Bakgrunden är framför allt att de överläggningar som vi har haft med Lemnekommittén och de upplevelser som vi har haft vid överläggningar med olika företag har sagt oss att vi måste in i ett så att säga mera operativt skede, vi måste komma till mycket konkreta och nära diskussioner med företagen — det räcker inte med svepande planering, utan den måste vara konkret. Varje företagssituation är individuell, och det behövs kapabelt och initierat folk, som dessa herrar, som har tid att ägna sig åt att hjälpa oss med att ta ställning till de konkreta problem som föreligger.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare besked som här har givits. Många har funnit det anmärkningsvärt att man från regeringens sida har varit så passiv under de veckor som har gått, då det allvarliga läget har stått fullt klart — jag utgår från att regeringen har inside information också i dessa branscher. Det är anmärkningsvärt att regeringen i detta läge har låtit så många miljoner flöda ut från de företag som har befunnit sig i denna kris. Jag, liksom de många tusen som känner sina jobb hotade, hoppas självfallet att det nu skall bli fråga om väldigt snabba åtgärder från regeringens sida. Den parlamentariskt tillsatta delegationen behövs uppenbarligen, men även den andra gruppen kan säkert vara värdefull. Till slut: Industriministern har fortfarande inte gått in på frågan om dollarkursen och de problem som den skapar.
Herr talman! Om dollarkursen kan sägas dels att den nu icke är så bekymmersamt låg som den var på förhösten, dels att man inte kan isolera problemet med dollarkursen. Det finns också samband med prissättningen, och den har på sistone avsevärt förbättrats i en glädjande takt. Det är vidare att säga att problemet är mycket svårt att lösa av bl.a. handelspolitiska skäl. Jag var närvarande när den samlade skogsindustrin för halvannan vecka sedan uppvaktade statsministern. Man framförde problemet, men markerade också att man var medveten om att det är utomordentligt svårlöst. Man hade inte heller något konkret förslag på hur det kan lösas.
Herr talman! Det är bra att regeringen och industriministern har kommit till klarhet om att någonting måste göras på den här punkten. Men det får, herr industriminister, icke bli på det sättet att man på detta sätt förhalar åtgärder som med nödvändighet måste komma till stånd eller att industrierna får sitt stöd. Till dess man har åstadkommit en slutlig lösning måste deras framställningar få en välvillig behandling. Vi får inte sjabbla med detta, för då kanske vi gör oss av med de viktigaste näringarna i vårt land — och det skulle vara ödesdigert.
Herr talman! Om man vill ha ett snabbt handlande kunde man knappast välja, synes det mig, något annat än att till denna operativa uppgift kalla personer som redan är så djupt inne i problemen som dessa båda medlemmar av skogsägarindustrigruppen är. Vi tillbringade gårdagen tillsammans. De kommer i gång redan dagarna mellan jul och nyår.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en strukturutredning av plywoodindustrin i enlighet med de krav som har framförts av de fackliga organisationerna. Som Olle Östrand nämner i sin interpellation har statens industriverk presenterat en utredning som behandlar bl.a. plywoodindustrin. Under senare år har branschens utveckling berörts även i ett stort antal andra svenska och internationella utredningar. Man kan således konstatera att det nu föreligger ett omfattande och alltjämt aktuellt utredningsmaterial som berör den svenska plywoodindustrin. Mot den bakgrunden anser jag det inte befogat att nu ta initiativ till ytterligare en utredning. Jag är medveten om att det inom några skogsindustriföretag nu pågår utredningar av plywoodtillverkningen. Genom den fortlöpande kontakt som industridepartementet har med företagen inom skogsindustrin följer jag självfallet utvecklingen även på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Man kan utan överdrift säga att plywoodindustrin, som naturligtvis är en del av skogsindustrin, också är en industri som befinner sig i kris. Därför är det helt naturligt att Träindustriarbetareförbundet tillsammans med industritjänstemännen och arbetsledarna, dvs. de förbund som har att bevaka sina medlemmars intressen i den här branschen, hos regeringen har begärt en utredning om branschens framtid, en utredning som då skall berätta om hur framtiden för de ca 800 anställda skall se ut. Mot denna bakgrund är det enligt mina värderingar ytterst förvånansvärt att få ett svar som andas sådan passivitet som detta svar gör, men framför allt tycker jag att svaret präglas av en konservativ livssyn — industriministern får ursäkta mig men jag kan inte underlåta att använda detta begrepp. Svaret går ju ut på att säga: Låt företagen klara detta själva, så ordnar allting upp sig till det bästa. Om det i sin tur innebär att 800 människor kanske blir utan jobb verkar ha mindre betydelse. Men detta får naturligtvis inte inträffa. Det är emellertid vad som kan inträffa, om man bara följer den utveckling som anges i svaret. Otvivelaktigt har den svenska plywoodindustrin en framtid, herr talman, men det behövs kanske vissa strukturförändringar. Dessa får naturligtvis inte ske helt okontrollerat, så att enskilda företag sitter i egen kammare och gör utredningar som kan innebära kraftiga nedskärningar av verksamheten med nedläggningar som följd. Svensk plywoodindustri kan då på relativt kort tid försvinna. Det får givetvis svåra följder för de människor och orter som är beroende av plywoodindustrin. I stället måste det vara så att samhället och de anställda får ett avgörande inflytande på de åtgärder som måste till om branschen på sikt skall bli lönsam. Det måste vara samhället, och regeringen i sista hand, som skall ha det yttersta ansvaret för sysselsättningen i vårt land. Ser man på plywoodindustrins struktur kommer man fram till att det i dag finns sju fabriker som tillverkar plywood i Sverige. Enligt vad som sägs i utredningen om sågverksindustrin och skivindustrin är det bara en anläggning som är modern, nämligen den i Otterbäcken. Övriga är gamla och i flera fall olönsamma. Betecknande för dessa är också att de i de flesta fall ligger i regionalpolitiskt mycket känsliga områden men också på orter som är mer eller mindre beroende av sin plywoodfabrik. I Otterbäcken i Värmland med 250 anställda är man orolig för sin framtid, bl.a. genom Vänerskogs besvärliga situation. I Torsvik i Härnösand med 56 anställda räknar företagsledningen med en nedläggning till 1981. Till bilden hör dock att facket har ett annat förslag, som skulle göra det möjligt för fabriken att leva vidare. Vi har NCB:s fabriker i Johannedal utanför Sundsvall med 107 anställda och i Edsbyn i Hälsingland med 72 anställda. I Edsbyn arbetar ca 13 96 av de industrisysselsatta i plywoodfabriken. Framtiden för dessa båda fabriker är oviss, bl.a. på grund av NCB:s besvärliga ekonomiska situation. Också på Iggesunds Bruks fabrik på Håstaholmen utanför Hudiksvall med 55 anställda är man orolig för framtiden. Plyfa i Hassela — också i Hälsingland — med 128 anställda är Hasselas ryggrad. Hela 73 96 av de industrisysselsatta i Hassela arbetar på Plyfa. Man kan utan överdrift säga att Hasselas framtid står och faller med plywoodfabriken. Stora Kopparberg-Bergviks fabrik i Ljusne utanför Söderhamn sysselsätter i dag 108 anställda. Bara för två år sedan var arbetsstyrkan 148. En kraftig neddragning har alltså skett de två senaste åren. I dag sysselsätts ca 20 96 av de industrisysselsatta i Ljusne på plywoodfabriken. Det finns ett förslag om att fabriken skall läggas ner, men bolagsstyrelsen har nu beslutat att driften skall fortsätta även under 1979. Man har alltså fått en nådatid på ett år. Av den här redovisningen framgår att oron bland de anställda på samtliga sju fabriker är mycket stor. Till bilden hör att sex av fabrikerna ligger inom stödområdet. Fyra av fabrikerna ligger i mitt eget hemlän, nämligen Gävleborgs län. Vi har tidigare i en mycket lång interpellationsdebatt fått lyssna på besvärligheterna i Värmland. Gävleborgs län är ett av de svårast drabbade länen sysselsättningsmässigt, bl.a. på grund av att just skogsindustrin dominerar så kraftigt. F.n. står ca 24 000 personer utanför den normala arbetsmarknaden i form av registrerad arbetslöshet — som f. n. uppgår till 4 500 personer — förtidspensionering, sysselsättning i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Beräkningar i länsplanering 1978 tyder på att mer än 20 000 nya arbetstillfällen behövs i länet fram till 1985, om berättigade krav på tillgång till arbetstillfällen skall kunna tillgodoses. Mot den här bakgrunden är det förhållande som nu råder helt oacceptabelt, inte bara för de fabriker som finns i Gävleborgs län utan även för fabrikerna på övriga orter. Vi har tidigare i en brett upplagd uppvaktning från min egen hemkommun Söderhamn för industriministern redogjort för Söderhamns kommuns problem. Vi nämnde att 600-700 arbetstillfällen har försvunnit under de senaste åren och att ytterligare 1 000 jobb är i fara. I Söderhamns kommun ligger Ljusne, som är helt beroende av sin plywoodoch boardindustri, vilken ägs av Stora Kopparberg. Av den här redogörelsen framgår, tycker jag, att plywoodindustrin kan ses som ett bra — eller snarare dåligt — exempel på vart brist på planering kan leda. Företagen har inte hängt med i utvecklingen. De investeringar som gjorts har mest använts till att ersätta försliten utrustning. Några rationaliseringar för att bli mer konkurrenskraftig har man inte varit intresserad av. Inte heller har det gjorts några allvarliga försök att öka förädlingsgraden. Detta framgår också av den utredning jag inledningsvis nämnde. Det bevisas av att de sju fabrikerna inte ens täcker Sveriges behov av plywood, trots lågkonjunkturen och ett rekordlågt bostadsbyggande. Med en kapacitet av 120 000 m? har produktionen under några år legat på endast 97000 m?. Medan exporten 1977 uppgick till 25000 m?, så var importen hela 82 000 m?. Det vore ju dåligt om vi inte nu kunde klara vårt eget behov. Dessa siffror belyser ju ytterligare vad jag tidigare sagt, nämligen att svensk plywoodindustri har en framtid, men då måste viljan finnas att göra något av situationen, att vidtaga åtgärder så att industrin kommer på fötter igen. Men i det avseendet tror jag att viljan hos ägarna är mycket svag. De flesta plywoodfabrikerna ägs av stora skogsbolag och betraktas —som jag tror — som små besvärande enheter som man helst vill bli av med.

Eftersom min fråga till industriministern gällde om han ville bifalla de krav som framförts av de fackliga organisationerna var det ju minst lika viktigt från deras sida att utredningen skulle följas upp av en plan över hur svensk plywoodindustri skall se ut i framtiden samt ett åtgärdsprogram för hur planen skulle genomföras. Detta har industriministern över huvud taget inte svarat på. Därför skulle jag vilja ställa några följdfrågor: 1. Eftersom nu industriministern inte anser att det behövs några fler utredningar, är ni då beredd att omgående presentera en plan för hur svensk plywoodindustri skall se ut i framtiden samt ett åtgärdsprogram för hur den skall genomföras? 2. Är industriministern beredd att tillse att detta får ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna? 3. Är industriministern beredd att stoppa enskilda industriers planer på nedläggningar innan programmet är framtaget? Gör man det här, kan man sätta en press på företagsledningarna att vidtaga åtgärder som skapar förutsättningar för en framtid för svensk plywoodindustri. Jag tror också att det investeringsmässigt rör sig om små belopp i förhållande till vad skogsindustrin i normala fall brukar röra sig med. Till sist, herr talman, skulle det vara intressant att få en precisering av det stora antalet svenska och utländska utredningar som enligt svaret finns om svensk plywoodindustri.

Herr talman! Mitt svar är onekligen kort. Desto duktigare är det av Olle Östrand att utläsa ur det hela min livssyn — vilket han dock gjorde, tycker jag, på otillräckliga grunder. Det är ganska uppenbart att vi har en något olika syn på hur man tacklar sådana här saker. I interpellationen sägs att det måste vara fel att företagen okontrollerat gör utredningar som kan innebära nedläggningar. Mig förefaller det som om det skulle vara större skäl att rikta invändningar mot företagen om de icke planerar sitt handlande. Det är också ett klander som från skilda politiska håll ibland riktas mot företagen. Men företag — statliga, kooperativa, privata — planerar. Det är en föredömlig verksamhet om den leder till goda resultat. Inom företagen arbetar man med sina problem. En strukturrationalisering skulle kunna innebära nedläggande av en del enheter, och det skulle kanske icke vara så välkommet. Låt dem nu t. v. hålla på och jobba med sina problem i ett läge då vi genom kontakter anser oss veta att några näraliggande nedläggningar icke är å bane. Vi har bl.a. haft kontakt, liksom Olle Östrand, med Stora Kopparberg om den plywoodfabrik Olle Östrand nyss nämnde, och vi har fått klart för oss att ingenting är omedelbart förestående. Vi vet över huvud taget inte om några planer finns som ger anledning till panik. Naturligtvis måste man följa utvecklingen. Den kan ge anledning till ingripanden, och då skall vi inte tveka.

Herr talman! Det är helt klart att industriministern och jag har olika syn på hur man skall tackla dessa samhällsproblem. Min grundsyn är att samhället måste arbeta aktivt i detta avseende. Har man den filosofin att man bara skall vänta och se kan det, som jag i mitt anförande nämnde, inträffa att vi helt plötsligt står utan svensk plywoodindustri. Om samhället väntar för länge med sina ingrepp, då händer ofta katastrofer, och det får enligt mitt sätt att se inte ske. Som jag sade är det viktigt att det inte blir en okontrollerad kapacitetsneddragning, för det kan sluta i en katastrof. Det har framgått av tidigare debatter i dag att svensk skogsindustri är vår viktigaste basnäring. Det är inom den vi skall skapa många nya arbetstillfällen under förutsättning att vi ökar förädlingsgraden. Plywoodindustrin är ju en svensk skogsindustri. Då finns det all anledning att satsa offensivt på den branschen. Det kan inte vara vettigt att vi just i vårt land skall behöva importera flera gånger mer än vad vi exporterar. I stället borde vi sträva efter att få ett rakt motsatt förhållande. Eftersom industrin nu, såvitt jag förstår, inte är intresserad av att se offensivt på plywoodtillverkningen är det, som jag ser det, naturligt att samhället greppar tag i problemen. Vi har nämligen förutsättningar att göra oss mer konkurrenskraftiga, om bara viljan finns. I utredningen om svensk skogsindustri och skivindustri konstateras att mycket av arbetet i en svensk plywoodfabrik i dag fortfarande är manuellt. Det finns därför ett relativt stort utrymme för rationaliseringar enligt utredningen, och den har också tagit fram en modell som visar, att det går att göra en svensk plywoodfabrik lönsam om man vidtar rationaliseringsåtgärder. För svensk skogsindustri, som brukar räkna med miljardbelopp, är det inte några stora summor som behövs för att sätta plywoodindustrin på fötter. Men, som jag sade tidigare, jag tror inte viljan finns bland skogsföretagen.

Jag är övertygad om att om det görs, skapar vi också en framtid för svensk plywoodindustri — men då måste det göras en planmässig satsning på den. Annars löper vi risken att helt plötsligt stå utan plywoodindustri, och det skulle vara en katastrof för de sju orter som nu har en sådan.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att de statliga företagen i större utsträckning vid beställning av verkstadsprodukter gynnar de norrbottniska verkstadsföretagen. De statliga företagen i Norrbotten svarar för en stor del av länets industrisysselsättning. Dessa industrier har ett naturligt intresse av att ha möjlighet att upphandla varor och tjänster från företag som är lokaliserade till Norrbotten. I samband med investeringar har företagen möjligheter att styra vissa delar av beställningarna direkt eller indirekt till lokala företag. Detta system har tillämpats och tillämpas fortfarande av de statliga industrierna i Norrbotten och är möjligt att behålla även om man går över till s.k. paketupphandling. Det har också vid vissa tillfällen varit möjligt för de statliga företagen att lägga ut viss del av sin normala produktion till lokala leverantörer. I samband med lågkonjunkturen har efterfrågan på sådana tjänster minskat, då de statliga företagen i första hand velat utnyttja egen ledig kapacitet. Jag är övertygad om att de statliga företagen i Norrbotten gör vad som är möjligt inom givna ekonomiska ramar för att stödja industriföretagen i länet. Detta förutsätter dock konkurrenskraft från de norrbottniska företagen. Det bör framhållas att dessa har en given fördel framför sina konkurrenter genom själva närheten till beställaren. Till sist vill jag framhålla att de statliga företagen själva fattar beslut i fråga om upphandling av varor och tjänster. Jag har inte några formella möjligheter att ingripa i de besluten.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Bakgrunden till frågeställningen är det katastrofala arbetsmarknadsläget i Norrbotten. I en situation då de statliga basindustrierna får allt svårare att klara sysselsättningen drabbas också de små och medelstora verkstadsindustrierna. De är ju för sin produktion delvis beroende av de investeringar och legoarbeten som beställs genom de statliga företagen. Under de senaste dagarna har dessutom en utredning presenterats för att tidigarelägga vissa investeringar inom Svenskt Stål AB. Den del som i detta förslag gäller Luleå är relativt blygsam i en jämförelse med de andra stålorterna, och om ingenting görs så kommer den norrbottniska industrin att drabbas oerhört hårt, med de konsekvenser detta får för sysselsättningen i länet. I min fråga tar jag upp verkstadsindustrins knytning till basindustrierna och hur viktigt det är att verkstadsföretagen får del av de investeringar som görs i basindustrierna. Tyvärr är det alltför ofta som beställningar hos verkstadsindustrin görs hos företag utanför regionen och länet trots att länets företag har kunnande och ledig kapacitet. En orsak till detta är bl.a. att det betraktas som rationellt att beställa ”paketlösningar” så att man slipper lägga ut anbud på mindre poster. Men samtidigt drabbas den verkstadsindustri som ligger i regionen. Ett exempel på detta är de investeringar som genomförs av ASSI, och det finns flera. Av svaret på frågan framgår att statsrådet är övertygad om att de statliga företagen i Norrbotten gör vad som är möjligt inom de givna ekonomiska ramarna för att stödja industriföretagen i länet. Det tyckte i varje fall inte den grupp norrbottniska företag som har uppvaktat både utvecklingsfonden och länsarbetsnämnden just för att få ett tryck på de statliga företagen att upphandla betydligt mer. Av svaret framgår också att statsrådet anser att det är de statliga företagen själva som fattar beslut om upphandling av varor och tjänster och att han inte har några formella möjligheter att ingripa i besluten. Det kan jag till viss del hålla med om; det är inte meningen att industriministern och regeringen skall ingripa i detalj i sådana här saker. Men det borde ändå vara möjligt att genom Statsföretag agera i sådana här frågor. Det kan inte vara rimligt i sådana tider och med en sådan sysselsättningskris som Norrbotten befinner sig i, att man helt passivt skall titta på utvecklingen utan att ingripa, inte ens genom Statsföretag. Statsföretag måste också ha en samhällsmålsättning i ett sådant här sammanhang.

Herr talman! Torsten Karlsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som syftar till att bibehålla tillverkningen av vevaxlar i landet. I propositionen 1978/79:49, som kommer att behandlas här i kammaren i morgon, har regeringen föreslagit åtgärder rörande varvsindustrin. Som redovisas i propositionen har varven en stor mängd underleverantörer inom landet. En stor del av dem finns inom verkstadsindustrin. I flera fall har dessa företag varit sysselsatta med produktion även för utländsk varvsindustri. Den nedgång som skett i efterfrågan hos underleverantörerna är således inte enbart betingad av minskade leveranser till svensk varvsindustri. De föreslagna åtgärderna för varvsindustrin påverkar också underleverantörerna genom att dessa får tid att anpassa sig till varvsindustrins successivt minskade efterfrågan. De medelsbehov som beräknats för varvsindustrin förutsätter att varvens val av underleverantörer görs på ett ekonomiskt riktigt sätt. Jag räknar med att varven i så stor utsträckning som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt försöker att placera sina order inom landet. Jag är inte beredd att föreslå några speciella åtgärder för att styra varvens val av underleverantörer. Detta gäller också i fråga om varvens upphandling av tunga vevaxlar.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern Erik Huss för svaret. Jag skall inte kommentera det omedelbart, utan jag skall först ge några synpunkter på varför jag har ställt frågan. Anledningen till frågan är vevaxeltillverkningen som sedan flera år har bedrivits vid Motala Verkstad men som företaget nu beslutat lägga ned vid halvårsskiftet 1979. Anledningen till företagets beslut att lägga ned är inte bara den neddragning som har skett vid varvsindustrin och som har vållat minskning av leveranserna, utan också att varvsföretagen har gått till utländska tillverkare med sin upphandling och därmed inte hållit slutna långtidskontrakt som de haft med företag. Ett företag bland andra som har brutit ett sådant kontrakt är Götaverken. Då den marina tillverkningen utgjort en betydande del av företagets produktion och 50 96 av omsättningen, kan företaget på grund av dessa omständigheter inte längre uppehålla någon tillverkning av vevaxlar. Vad som är underligt är att varven vid information om den beslutade nedläggningen uttalade som sin mening att de ogärna ser att en sådan åtgärd vidtas, eftersom denna tillverkning försvinner ur landet i och med att företaget säljer utrustningen och kunnandet till utländska tillverkare. Varvens oro när det gäller tillverkningen grundar sig på fördelen med närheten till tillverkaren och säkerheten i leveranserna liksom fördelen av att tillverkningen bedrivs inom landet. När det inte går att skapa avtalsenliga garantier för en tillfredsställande basbeläggning, har emellertid Motala Verkstad inget annat alternativ än att lägga ner vevaxeltillverkningen. Genom att företaget säljer sin utrustning och sitt kunnande på det här området mister vi denna tillverkning inom landet. Vi avhänder oss samtidigt en värdefull del av fartygstillverkningen, och vi mister det stora kunnande som den ifrågavarande yrkeskåren representerar. Om man nu inte vill stödja det Johnsonägda företaget, så kan man i stället se denna produktion som en bra alternativsysselsättning vid något av varvsföretagen i Sverige. I avvaktan på en planering i den riktningen skulle produktionen vid Motala Verkstad kunna upprätthållas med stödåtgärder. Ett sådant arrangemang skulle kunna underlätta situationen för de anställda som nu tvingas ut i arbetslöshet, och det skulle också kunna utgöra en lättnad i det besvärliga sysselsättningsläget i Motala. Industriminister Huss har nu sagt att han inte tänker vidta några som helst åtgärder för att behålla denna produktion inom landet. Jag har emellertid pekat på det behov av alternativ produktion som föreligger inom varvsindustrin och framhållit att det skulle vara möjligt att rädda tillverkningen genom att låta den ingå som alternativ produktion vid något av varven. Från varvsindustrins sida har man ju också uttryckt en viss oro för att tillverkningen försvinner ur landet. Jag beklagar därför det negativa svaret.
Herr talman! I sista stycket av mitt svar har jag redan delvis kommenterat Torsten Karlssons inlägg. Låt mig bara tillägga att den omständigheten att man i svensktillverkade fartyg kan komma att framdeles få använda utländska vevaxlar inte är något anmärkningsvärt. I svenska bilar, svenska flygplan, svenska fartyg osv. ingår en myckenhet av detaljer som importeras utifrån. Det är ett utslag av vårt intensiva handelsutbyte med utlandet och den internationella arbetsfördelning som har bidragit till att göra Sverige till ett välståndsland.

Samhället ställer ju särskilda resurser till dessa företags förfogande för det ändamålet och har dessutom försökt att hjälpa till genom att tillsätta en särskild utredningsgrupp som verkar just för alternativ produktion.
Herr talman! Jag hade egentligen inte förväntat mig något positivt svar. Företaget i fråga har vid åtskilliga tillfällen — jag tror att det rör sig om minst dussintalet tillfällen — uppvaktat industridepartementet i den här frågan. Man har överbringat sina synpunkter både till den förutvarande borgerliga regeringen och till den nuvarande regeringen.
F. n. pågår diskussioner om ett samgående mellan Gränges Nyby AB och rostfridelen av Uddeholm AB:s stålrörelse. Det finns anledning att frukta att detta kan medföra allvarliga sysselsättningskonsekvenser för Nybys del. Efter Investment AB Kinneviks köp av en dominerande del av aktierna i Fagersta AB kan man förvänta att åtgärder vidtas för att samordna Fagersta AB:s och Sandvik AB:s stålrörelser. Även här kommer den rostfria produktionen att beröras.
Som jag ser det måste vi, om vi skall kunna lösa sådana problem som dessa, ha en omfattande planering inom företagen, en planering som sker i samarbete med de anställda och i samarbete med samhället. Men jag har en känsla av att sådana ambitioner inte är inne, utan man räddar situationen för stunden.
Kommer industriministern att ta initiativ till en samordnad plan för utvecklingen av den svenska rostfritt stål-industrin under hänsynstagande inte bara till företagsekonomiska önskemål utan även till kraven på bevarad hög sysselsättning i berörda regioner?
De anställda vid AB Motala Verkstad har inte längre några illusioner om möjligheterna att rädda den här kanske mycket värdefulla produktionen. Därför har jag inget mer att säga i den här debatten.

Herr talman! Olle Svensson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till en samordnad plan för utvecklingen av den svenska rostfritt-stål-industrin under hänsynstagande inte bara till företagsekonomiska önskemål utan även till kraven på bevarad hög sysselsättning i berörda regioner. För att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin får under åren 1978 och 1979 statligt stöd beviljas företag enligt förordningen om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m. Frågor om lån och lånegarantier enligt denna förordning prövas av delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher, den s.k. strukturdelegationen. Denna delegation har också till uppgift att ta initiativ till, följa och stödja strukturomvandling inom specialstålindustrin. Lån kan ges till ett sammanlagt belopp av 700 milj.kr., medan den statliga garantiramen uppgår till 600 milj.kr. Särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser med inriktning på stålindustrin har också gjorts. Jag delar uppfattningen att det är angeläget med strukturförändringar inom specialstålindustrin. Det har också pågått och pågår f. n. diskussioner mellan företag i dessa frågor. Enligt vad jag erfarit har strukturdelegationen informerats om den pågående diskussion om samgående som Olle Svensson nämner i sin fråga. Några konkreta förslag föreligger dock ännu inte. Jag ser positivt på att företagen på detta sätt tar initiativ till strukturella förändringar. Jag kommer att via strukturdelegationen noggrant följa den vidare utvecklingen på specialstålområdet. Jag förutsätter att de fackliga organisationerna på nära håll deltar i de fortsatta diskussionerna, och jag utgår ifrån att de särskilt bevakar sysselsättningseffekterna av kommande förslag. Av vad jag nu sagt torde framgå att några ytterligare initiativ rörande utvecklingen inom området för rostfritt stål f. n. inte är aktuella från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Arbetsmarknaden i Södermanlands län har drabbats hårt av det pressade läget inom vissa industribranscher. Bland länets många krisbranscher märks handelsoch specialstålindustrin, gjuteriindustrin, verkstadsindustrin — speciellt då metallmanufakturindustrin i Eskilstuna —, träindustrin och konfektionsindustrin. Jag har dock inte besvärat industriministern för att klaga från begränsade lokala synpunkter. Vad jag upplever vara en angelägenhet av riksintresse är att man inom industripolitiken måste ha klart för sig hur nödvändigt det är att vidmakthålla och vidareutveckla en industriell kapacitet som byggts upp under flera decennier. Jag anser, att om vi skall kunna återvinna styrkan inom vår ekonomi, får vi inte offra utan måste ytterligare förkovra och förbättra en industriell miljö, där befolkningen sedan generationer tillbaka utvecklat en uppfinningsrikedom och yrkesskicklighet som fört fram svensk industriproduktion till en ledande position. Eskilstuna, Södermanland och Bergslagen över huvud taget representerar en sådan tradition. Jag har med förvåning tagit del av ett uttalande av specialstålsdelegationens ordförande Bengt Westerberg i vilket han tilldelar samhället en närmast passiv roll när det gäller att åstadkomma de strukturförändringar som jag tror att flertalet bedömare — Erik Huss visar sig höra till dem — är överens om måste komma, om branschen skall kunna öka sin internationella konkurrenskraft. Detta gäller inte minst inom det produktionsområde där Gränges Nyby i Torshälla är verksamt, dvs. produktionen av rostfritt stål. Företagen har initiativet, och det skall vara så enligt min uppgift, säger Bengt Westerberg. Något av samma filosofi finner jag i industriministerns svar. Han ser positivt på att företagen på detta sätt tar initiativ till strukturella förändringar, men han vill inte själv ta några ytterligare initiativ rörande utvecklingen inom området för rostfritt stål. Detta uttalande kontrasterar mot en enig facklig uppfattning. 1977 års Metallkongress krävde att regeringen omedelbart skulle ta de initiativ som är nödvändiga för att få i gång förhandlingar om en samordning inom specialstålbranschen. Även de berörda tjänstemannaorganisationerna har ställt sig bakom detta krav. Jag vill fråga: Vill verkligen industriministern negligera en så stark facklig opinion av arbetare och tjänstemän? Jag vill sluta mitt anförande med att vädja till honom att medverka till att tilldela specialstålsdelegationen, såsom det var tänkt i dess direktiv, en aktivt pådrivande roll för att få fram en samordnad plan för utvecklingen av den svenska rostfritt-stål-industrin under hänsynstagande till kraven på bevarad hög sysselsättning i berörda regioner.
Herr talman! Vårt gemensamma nmiål måste ju vara att få en slagkraftig och konkurrenskraftig specialstålindustri. Det har vi till stor del, och vi kan konstatera att denna industris konkurrensförmåga på senare tid också klart har förbättrats. Det är delvis ett konjunkturfenomen, som vi kan vara glada över, men också ett resultat av produktbyten vilka skett och sker mellan företagen och som innebär stärkt rationalitet. Och varför skulle inte denna utveckling få fortsätta? Företagen är ändå själva bäst medvetna om sin kompetens. Det sker under medverkan av Jernkontoret men tillika också under medverkan av samhället. Det hart.ex. i år genomförts produktbyten med begagnande av statliga investeringsbidrag. Den rent passiva roll som Olle Svensson vill tilldela staten har alltså inte varit för handen. Å andra sidan finns det inte heller någon anledning att se negativt på den strävan till hjälp till självhjälp som finns inom branschen.
Herr talman! Jag behöver ju inte påminna en så erfaren man som Erik Huss om att verkligheten sprungit ifrån den manchesterliberala modellen för näringspolitik. T. o. m. Bertil Ohlin var ju för en ramhushållning under statens ledning. Jag vill påpeka att det inte är särskilt värdefullt att här bara nå fram till dellösningar. Man kan inte överlåta ansvaret för samordningen på exempelvis Jernkontoret eller en delegation, som handlar uteslutande med utgångspunkt i varje företags, företagsgrupps eller bankgrupps intressen. Vad man nu håller på att skapa är dellösningar, som kan göra att man bygger upp rivaliserande block i stället för att skapa en rimlig arbetsfördelning. Vi har å ena sidan Uddeholmsföretagen samt Nyby,å andra sidan Fagersta-Sandviken och Avesta. Staten måste som villkor för sina ekonomiska engagemang ställa bestämda krav på en övergripande planering av specialstålindustrins utveckling. Kan vi inte ändå, Erik Huss, vara överens om att regeringen utan hänsyn till förutfattade meningar eller gamla dogmer måste vara beredd att medverka till ett statligt engagemang i stålindustrin på den nivå som blir nödvändig för att rädda en utvecklingsduglig stålindustri?

Herr talman! Jag tror att inte bara en regering utan även en riksdag mår gott av att frigöra sig från förutfattade ideologiska meningar. Min syn på det här problemkomplexet — som jag inte vill påstå hör till dem som jag var mest förtrogen med när jag kom till det här jobbet — är att det måste vara en växelverkan mellan företagen och samhället här. Det är dock till stor del mycket konkreta ting det handlar om: produktbyten, rationaliseringar, strävanden att förlänga serierna inom svensk stålindustri. Det är uppenbarligen områden där företagen har den främsta kompetensen. Samtidigt är det klart att samhället bör följa utvecklingen och kan göra ekonomiska insatser, att samhället genom strukturutredningar och genom strukturdelegationen kan följa det hela — det är detta strukturdelegationen är till för. Detta är alltså inte någon manchesterliberal syn på tingen.
Herr talman! Jag är glad över att jag nu kan tolka in litet mer i den del av svaret där Erik Huss talade om att han med uppmärksamhet ämnade följa vad som sker inom strukturdelegationen. Hittills har delegationen bara tjänat som en bank som pytsar ut pengar till företagen ”pet ären för passiv roll — det anser tydligen även industriministern. Då menar jag att det är nödvändigt att få mer aktiva åtgärder, exempelvis för att bevara den industrimiljö som finns i Eskilstuna. I hela Sörmland har vi förlorat 6 300 arbetstillfällen under de senaste tre åren. Det får nu inte bli en dellösning som leder till förlorade arbetstillfällen inom vår region. Då förstör man den tillgång av kunnande som finns just i Eskilstunaområdet.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att rädda sysselsättningen vid Östanå Pappersbruk och Broby Industrier i östra Skåne. Karl Erik Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att en från vår sida helt okontrollerbar världsmarknadssituation inte skall få rasera årtiondens uppbyggnadsarbete inom skogsägarrörelsen samt vidare vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen i den redan tidigare hårt drabbade kommunen Östra Göinge, där Broby Industrier ligger. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Bakgrunden till interpellationerna är bl.a. att Broby Industrier AB har försatts i konkurs. F.n. pågår sonderingar om möjligheterna till en rekonstruktion. Vad gäller Östanå Pappersbruk har något beslut om nedläggning inte fattats. Enligt företagsledningen utreds f. n. den framtida verksamheten vid pappersbruket. Innan resultatet av nu pågående utredningsarbete föreligger är jag inte beredd att gå närmare in på frågan om vad regeringen kan komma att göra. Länsstyrelsen i Kristianstads län har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att försöka lösa sysselsättningsproblemen i Östra Göinge kommun. I arbetsgruppen ingår representanter för länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, utveck lingsfonden och kommunen. Arbetsmarknadsministern har utsett en tjänsteman inom regeringskansliet som gruppen kan hålla kontakt med. De senaste årens utveckling har inneburit mycket kraftiga påfrestningar för många företag inom skogsindustrin. Detta gäller framför allt skogsägarföretagen. Som Karl Erik Olsson påpekar i sin interpellation har skogsägarrörelsen satsat stora belopp i form av industrilån och insatskapitål. De två senaste årens utveckling visar emellertid att dessa insatser varit otillräckliga för flera av skogsägarföretagen. Skogsägarföretagens situation har analyserats i den s.k. Lemnekommittén, som lämnat underlag för regeringens ställningstaganden i konkreta frågor. Arbetet med de mer långsiktiga frågorna fortgår inom industridepartementet.

Herr talman! Svaret från industriministern säger inte särskilt mycket. Det innehåller inte några som helst lösningar för Broby Industrier och Östanå bruk, två företag som är direkt hotade och där det krävs snabba åtgärder om jobben skall kunna räddas. De anställda, närmare 550 vid de båda företagen, hade i dag väntat ett klart besked från industriministern. Det enda meddelande industriministern ger är att det f.n. ”pågår sonderingar om möjligheterna till en rekonstruktion”. Det är alltså ingenting nytt, det visste vi tidigare. Beträffande Östanå bruk, som ägs av Södra Skogsägarna, säger industriministern att utredning pågår om den framtida verksamheten vid pappersbruket och att statsrådet inte är beredd att nu närmare gå in på frågan om vad regeringen kan komma att göra. Ovissheten för de anställda har alltså inte skingrats i dag heller. Slutsatsen av interpellationssvaret är att det bedrivs en ”vänta-och-se-politik” rån regeringens sida. Vi vet att det är ytterst kritiskt i Broby i dessa dagar — 80 anställda går redan till julhelgen. Vi vet också att Södra Skogsägarna vill lägga ner Östanå Pappersbruk, det enda företaget på orten. Man måste naturligtvis ingripa innan det är för sent. Regeringen måste tillsammans med företagsägarna klara upp situationen — det kan ingen annan göra. Vi kan inte acceptera att företagen springer ifrån sitt ansvar för de bygder där de har etablerat sig. Den aktuella situationen är mycket allvarlig inom en stor region i östra Skåne. Den värst drabbade delen hitintills är Östra Göinge kommun, där just Broby Industrier och Östanå bruk är belägna. I denna kommun har ca 400 arbetstillfällen försvunnit under de senaste åren. Förutom 550 arbetstillfällen vid de nu aktuella företagen är ytterligare '70 varslade vid andra företag. Även i angränsande kommuner finns flera företagsproblem. Sockerbolaget har långt framskridna planer på att lägga ned driften vid Karpalunds Sockerbruk med 165 anställda. Samma är förhållandet med Junescofabriken i Lönsboda med 206 anställda. Sammanlagt 900 personer är direkt berörda av den svåra krisen inom Skåneskog. Läget är alltså ytterst bekymmersamt. Någon alternativ sysselsättning finns inte inom området, varför en nedläggning av de här berörda företagen får mycket svåra konsekvenser för många människor. Kommunen, facket och länsmyndigheterna har vid olika tillfällen uppvaktat såväl den förra som den nuvarande borgerliga regeringen med anledning av svårigheterna i östra Skåne men utan något som helst resultat. Länsstyrelsens och Östra Göinge kommuns gemensamma arbetsgrupp är ett bra initiativ, men man måste få hjälp och stöd från regeringen om man skall kunna göra något positivt för sysselsättningen inom området. Vi måste, som jag ser det, få ett slut på den uppgivenhet som råder i Sverige i dag och slå vakt om den industriproduktion vi har. Vi får inte ge upp en enda bransch, inte ett enda jobb. I dag överlåter man åt företagen att själva ta hand om omvandlingen. Det är en dålig politik. En politik som helt styrs utifrån näringslivets intressen slår mycket hårt på de enskilda människorna, det vet vi. Det måste vara ett samhällsintresse att bevara sysselsättningen ute i regionerna. Kan man inte finna snabba lösningar på dagens problem, är risken stor att Kristianstads län på nytt blir ett utflyttningslän. Den balans på arbetsmarknaden som har uppnåtts genom den socialdemokratiska regionalpolitiken kan snabbt förändras och leda till arbetslöshet och utarmning av hela regioner. Jag är definitivt inte nöjd med det svar som industriministern givit här i dag. Jag har täta kontakter med de anställda vid de berörda företagen, och därför vet jag att många känner djup besvikelse över att ingenting händer. Många människor är förtvivlade över sin situation. Svaret från industriministern vittnar inte om några större näringspolitiska ambitioner. Vi måste kräva att regeringen engagerar sig hårdare för att lösa svårigheterna i östra Skåne. Sker inte det är vi faktiskt väldigt illa ute. I ett läge där det privata näringslivet och bondekooperationen sviker är det statens skyldighet att gripa in och lösa problemen. Industriministern måste inse att han ytterst har ansvaret för att jobben räddas. De enskilda människorna bör alltid kunna förlita sig på samhället.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, som i all sin enkelhet ändå är ganska talande. Beträffande situationen i Östra Göinge säger nämligen industriministern att han inte är beredd att gå in på vad regeringen kommer att göra. På frågan om åtgärder för att se till att skogsägarrörelsen inte raseras är enda svaret att skogsägarna satsat för litet kapital. Kanske industriministern delar min länskollegas uppfattning att även bondekooperationen skulle svika. Jag tvingas sålunda konstatera att regeringen inte i någotdera fallet är beredd att göra något. Sedan min interpellation inlämnades har en hel del hänt. Då hade Broby Industrier med 400 anställda försatts i konkurs. Senare har även hela koncernen, Skåneskog Ekonomisk förening, med 900 anställda gått i konkurs. Arbetet med att rekonstruera en skogsägarförening i Skåne pågår nu, men det är inte lätt att samla de bönder som nyss förlorat insatser och industrilån, även om industriministern anser att det var obetydliga summor. Samtidigt är skogsägarrörelsen i hela landet i en bekymmersam situation. Anledningarna kan variera något mellan olika föreningar, men den uppkomna situationen är likartad. Bondekooperationen och däri skogsägarrörelsen har tillkommit genom intensivt arbete och genom ekonomiska uppoffringar av medlemmarna. Motiven för att skapa kooperativa företag har varit många. Udden har från början varit riktad mot storkapitalet, som tidigare helt dominerade marknaden. Bönderna var i dåvarande läge helt beroende av detta i fråga om både volymer och priser. Det har gällt att öka och säkra avsättningen och skapa en stabilitet i prissättningen. I många fall har det även gällt att nyttiggöra skogsråvara av sämre kvalitet. Inte minst har detta varit fallet i Skåne, som har betydande mängder lövskog och skräpskog som behöver utnyttjas och på sikt omfördelas till mer produktiv skogsareal. I efterhand kan man beklaga att en i och för sig eftersträvansvärd kapacitetsutbyggnad kommit samtidigt med en konjunktursituation som inneburit inskränkningar i avsättningen. Till detta kommer att kostnaderna i Sverige för avverkning, transporter och förädling stigit kraftigt samtidigt som världsmarknadspriserna fullständigt stagnerat och i många fall, på grund av valutakursutvecklingen, sjunkit i kronor räknat. Under denna svåra period har företagen fortsatt sin produktion trots förluster. Man har därigenom trots allt kunnat utnyttja befintliga, ibland marginella, resurser, vilket varit riktigt ur samhällsekonomisk synpunkt. Därigenom har också sysselsättningen kunnat bevaras på många orter, och det är viktigt att understryka att det här gäller orter och områden där sysselsättningen ofta är ensidig och helt beroende av skogsnäringen. Det gäller sysselsättningen i skogen, för både självverksamma bönder och anställd arbetskraft, och i transportnäringen, liksom i själva industriledet. Medan alltså skogsindustrin lidit av förluster har många människor ändå haft kvar arbete och inkomst, och samhället har kunnat tillgodoräkna sig betydande inkomster i form av skatter och avgifter. Industriministern klagar i sitt svar på att kapitalet i skogsägarföreningarna varit för litet. Det ligger i kooperationens karaktär att medan storbolagen har storkapitalet och bankerna bakom ryggen, så måste föreningen lita till medlemmarna. Dessa har inte alltid tillgång till erforderligt kapital. Det är därför viktigt att samhället är berett att ställa upp i kritiska lägen. I Skåne, i min närmaste omgivning, har nu bönder och småbrukare förlorat sina insatser och sina industrilån. Många har också förlorat betydande virkeslikvider. Vi som har satsat pengar i Skåneskog har naturligtvis varit medvetna om riskerna. Men det är ett hårt slag mot själva föreningstanken, när det går så här. Man skulle hoppas att det i regeringen funnes en bedömning av kooperationen, som innebar att den har ett speciellt värde vid sidan om andra företagsformer. Den bedömningen finns inom centerpartiet, den finns — tror jag mig veta — inom socialdemokratin, men den finns måhända inte hos den folkpartistiska regeringen. Där är tydligen det väsentliga att man har tillräckligt med pengar. Man följer den gamla liberala Om nu inte industriministern är beredd vidta åtgärder, vill jag fråga något om industriministerns åsikter. Då det gäller sysselsättningen i Östra Göinge vill jag fråga: Anser industriministern att det är rimligt att rasera sysselsättningen på grund av tillfälligt svaga lönsamhetsförutsättningar? Den andra frågan jag vill ställa är generell för skogsägarrörelsen: Har den kooperativa företagsformen något egenvärde, eller kan regeringen tillåta att den bryts sönder av förhållanden som den inte själv kunnat påverka?

Herr talman! Till Börje Nilsson och delvis också till Karl Erik Olsson vill jag säga beträffande sysselsättningsproblemen i Östra Göinge kommun att det inte är många dagar sedan arbetsmarknadsministern Wirtén här i kammaren svarade på två frågor om just dessa problem. Om jag sedan går till de mera direkt industribetonade frågor som har ställts här, så vill jag konstatera att av de företag i Östra Göinge som har nämnts är det Broby Industrier som befinner sig i det mest akuta läget. Det rådde en situation för Broby Industrier där en rekonstruktion var naturlig. Man arbetar nu med detta under, vill jag säga, daglig kontakt från industridepartementets sida. Djupare än så skall jag kanske inte gå i den frågan. Får jag sedan till Karl Erik Olsson säga att jag inte riktigt förstod hur han kunde bygga sina långtgående och mycket politiskt utformade slutsatser på det som sägs i det här interpellationssvaret. Det var det resonemang som där förs om kapitalbasen som han närmast tog till utgångspunkt. Det sägs två saker i interpellationssvaret. Det sägs, med instämmande av Karl Erik Olsson, att ”skogsägarrörelsen satsat stora belopp i form av industrilån och insatskapital”. Det sägs vidare: ”De två senaste årens utveckling visar emellertid att dessa insatser varit otillräckliga för flera av skogsägarföretagen.” Vem som iakttar dagens verklighet och den utveckling som har varit kan bestrida att så är förhållandet? Karl Erik Olsson gjorde det i själva verket inte själv i den senare delen av sitt anförande, där han ju gick in på att förklara orsakerna till att kapitalbasen för dessa företag är väsentligt svagare än för andra. Han sade att i hans hembygd har ägarna till skogsindustriföretag förlorat pengar som aktieägare. Ja, det har aktieägare i privatägda företag också gjort. Det ligger i det samhällssystem vi har att den som satsar riskvilligt kapital kan förlora detta helt eller delvis. Till sist frågade Karl Erik Olsson om jag och den regering jag företräder bedömer att den kooperativa verksamhetsformen har särskilda värden. Ja, jag har den uppfattningen att det sköna trivs i många former. Vi har behov av privata, kooperativa, kommunala och statliga företag i en väl fungerande blandekonomi. Och det är uppenbart att den kooperativa tanken både på konsumentoch producentsidan innehåller mycket av särskilt värde och kraft. Det är också fel att göra gällande att denna uppskattning av den producentkooperativa formen inte har tagit sig uttryck från skilda regeringars sida, även den sittande, då både pengar har utbetalats och garantier ställts när det har visat sig behövligt. Jag försäkrar att vi kommer att gå vidare på den vägen, men naturligtvis inte i form av något handlöst utpytsande av pengar, utan pengar kommer att utbetalas i den mån det krävs för att få konstruktiva resultat. Jag vill till sist på nytt erinra om vad jag sade i en tidigare debatt för en eller annan timme sedan.

Det finns här behov både hos kooperationen och hos en del av de privata företagen av att samhället går in med både planerande och understödjande insatser.

Herr talman! Industriministern sade allra först att det inte var många dagar sedan arbetsmarknadsministern hade att besvara frågor om sysselsättningsläget i Östra Göinge kommun. Det visar bara hur allvarlig situationen är i Östra Göinge. Utan tvivel är läget ytterst bekymmersamt i kommunen. Broby Industrier och Östanå bruk, som ligger på ett avstånd av en halv mil från varandra, är belägna i en bygd med utomordentliga svårigheter. Det finns ingen alternativ sysselsättning, och därför är det nödvändigt att rädda varje jobb, inget arbetstillfälle får gå förlorat. Industriministern säger att han har dagliga kontakter när det gäller Broby Industrier. Det är naturligtvis värdefullt. Det är, som jag ser det, viktigt att man får fram en ny ägare som på ett bättre sätt än den tidigare kan föra företaget vidare och därmed garantera trygghet för de anställda. Jag ser det som naturligt att staten medverkar till att nå en rekonstruktion av företaget där man bevarar samtliga arbetstillfällen. Jag vill understryka att det verkligen brådskar när det gäller Broby Industrier. Man har redan börjat att avveckla företaget — 80 anställda går nu till jul. Industriministern ser inte lika allvarligt på situationen för Östanå bruk. Det gör däremot jag. Det är klart att något beslut ännu inte har fattats, men man utreder den framtida verksamheten vid pappersbruket. Och Södra Skogsägarna, som är ägare av bruket, har offentligen uttalat att man vill avveckla bruket. Detta bör räcka för att regeringen skall gå in i den här affären. Jag vill påpeka att underskottet för Östanå bruk, som är tillfälligt med hänsyn till lågkonjunkturen, uppgår till 3 milj.kr. per år. Det är en ringa summa i förhållanae till de kostnader som uppstår vid en total avveckling av företaget. Vid en nedläggning får samhället ta på sig stora kostnader. Det bör kanske intressera såväl industrisom arbetsmarknadsminstern till att redan nu ta en ordentlig titt på bruket.
Herr talman! Låt mig konstatera att industriministern inte vill ha någon debatt här om sysselsättningen i Östra Göinge. Den debatten måste vi kanske föra med arbetsmarknadsministern; specialiseringen går ju längre och längre också i regeringen. Får jag sedan uttrycka min belåtenhet vad gäller kommentaren över kooperativa företagsformer. Jag är glad över att få höra erkännandet att det finns behov av olika företagsformer, såväl privata som kooperativa och samhälleliga. Det är en uppfattning som också jag delar. Vad gäller det som sades i svaret om att kapitalinsatserna visat sig otillräckliga, så uppfattar jag detta som ett klart ställningstagande — de hade behövt vara större för att man skulle kunna göra någonting i det här läget. Industriministern sade nämligen strax därefter: När det har visat sig behövligt har man gått in med kapital. Man skulle ju kunna leka med tanken att det var behövligt i ett läge innan Skåneskog gick i konkurs. Men i den folkpartistiska regeringen hade man alltså den uppfattningen att det inte fanns anledning därför att det kapital som föreningen själv har tillskjutit var för lågt. Jag kan eventuellt acceptera att aktiebolag går i konkurs, men det är utomordentligt svårt att acceptera att den ekonomiska föreningen Skåneskog får lov att gå så långt utan mycket, mycket allvarliga skäl, därför att det är kolossalt svårt att ånyo starta ett uppbyggnadsarbete i det här sammanhanget. Den lilla felsägning som industriministern gjorde sig skyldig till när han talade om aktieägarna i min närhet som har förlorat sina pengar är kanske symtomatisk. De är inte aktieägare utan medlemmar i en ekonomisk förening. Det ligger en skillnad i att vara aktieägare och medlem i en ekonomisk förening. I det förra fallet satsar man på något sätt en del av sitt överflöd, i det senare fallet tar man av ofta knappa resurser för att få en chans att arbeta och bli av med det man producerar under sitt arbete och avyttra det till rimliga priser. Det är den skillnaden jag vill understryka, och jag tycker att det är viktigt att man då också bedömer olika företagsformer olika. Jag har tidigare under debatten hört att industriministern är ovillig att diskutera jämförelser mellan olika industrigrenar. Varvsstödet har tidigare i eftermiddag varit uppe till debatt i kammaren, men det är klart att de miljardsatsningar som gjorts på varven ter sig kolossalt stora i förhållande till det stöd som hittills har utgått till skogsindustrin. Beror det kanske på att skogsindustrin ändå bedöms vara ganska stabil på längre sikt? Vi i föreningsrörelsen känner nog på oss att storbolagen och bankerna sitter på åskådarplats och väntar på att få ta över. Min fråga till industriministern lyder: Sitter också den folkpartistiska regeringen på sidan om och väntar?
Herr talman! Som framgår av mycket av vad jag sagt och framför allt av det meddelande jag lämnade om den förhandlingsgrupp som i dag är tillsatt för att omedelbart föra över arbetet till ett mera direkt operativt skede sitter vi inte bredvid och tittar på. Vi är aktivt verksamma. Sedan vill jag vidhålla att det inte är rimligt att försöka bedöma insatsbehoven i skilda näringsgrenar genom att hänvisa till vad som sker i en annan näringsgren. Varken Karl Erik Olsson eller någon annan skulle i en beslutssituation sitta och bedöma saker inte efter resp. företags eller näringsgrens eget konstaterade behov utan efter någon sorts tumregel som bygger på vad man gör i en annan näringsgren — dessutom med överdrivna föreställningar om vad som där verkligen sker.
Herr talman! Såvitt jag känner till fungerar ändå detta samhälle såsom en enhet. Dessutom har det under den senaste månaden diskuterats mycket om hur mycket man har råd att spendera och hur nödvändigt det är att spara. Självklart kan man inte spendera inom en sektor utan att ta hänsyn till andra sektorers behov. Jag kan inte förstå något annat resonemang. I detta sammanhang kan man naturligtvis riskera att den möjlighet till stöd som samhället har utnyttjas så hårt inom ett område att det finns för litet medel kvar till ett annat. Jag är något orolig över detta. Kan industriministern garantera att man har så mycket pengar i folkpartiets Sverige att man säkert orkar med både stödet till varvsindustrin och andra näringar och ett stöd till skogsindustrin är allt bra. För varvsnäringen har föreslagits en sysselsättningsgaranti, som jag i och för sig inte har något emot. Men nog är det värre att vara arbetslös t.ex. i Östra Göinge kommun utan alternativ sysselsättning och på många Norrlandsorter, där skogsindustrin är hotad, än att vara det på våra stora koncentrationsorter, Malmö och Göteborg, där det ändå i dag finns relativt gott om ersättningssysselsättning. Vore det inte mer befogat att införa en sysselsättningsgaranti på de av mig påtalade glesbygdsorterna?
Herr talman! Jag har inte gjort gällande att de totala resurserna i samhället inte är knappa. Jag har inte gjort gällande att det inte krävs avvägningar och prioriteringar. Jag har bara sagt att när man gör dessa avvägningar och prioriteringar, måste man för varje konkret fall utgå från en analys av vad som där krävs av insatser för att nå vissa mål. Det är inte meningsfullt att använda någon tumregel, som bygger på vad som sker i en annan näringsgren. Man måste för samtliga näringsgrenar utgå från en konkret bedömning av behovet där. Sedan får man med den utgångspunkten väga ihop det hela. Då kommer man inte till några tumregler.
Herr talman! Var den tumregel som regeringen hade när det gällde att behandla det senaste eventuella bidraget till Skåneskog att man nådde sitt mål bäst genom att låta föreningen gå i konkurs?

Herr talman! Sven Andersson i Örebro har frågat budgetoch ekonomiministern dels om han bedömer samfälligheternas möjligheter att fondera pengar som tillräckliga, dels om det planeras någon ändring av lagen om förvaltning av samfälligheter och dels, om så är fallet, om denna kommer att ge bättre möjligheter till fonderingar och vid vilken tidpunkt dessa förbättringar kan väntas bli presenterade. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. I lagen om förvaltning av samfälligheter finns inte några bestämmelser om avsättning till fonder. Frågan om fondering behandlades emellertid under förarbetena till lagen Man ansåg då att frågan inte borde regleras i lagen utan lösas från fall till fall med hänsyn till de mycket varierande förhållanden som kunde föreligga i praktiken. Att frågan om fondering inte har reglerats i samfällighetslagen betyder inte att en samfällighet saknar möjlighet att avsätta medel för kommande behov. Tvärtom kan medlemmarna i en samfällighetsförening själva bestämma i vad mån fondering skall ske genom att ta in bestämmelser om fondavsättning i stadgarna. Givetvis är det inte tillåtet att avsätta medel i sådan omfattning att föreningen i praktiken kommer att syssla med kapitalförvaltning. Som påpekades under förarbetena får fondering inte ske för behov som ligger utanför ramen för ändamålet med samfälligheten. Men så länge syftet inte är något annat än att reservera medel för de kostnader som kan uppkomma i samfällighetens normala verksamhet finns det inget hinder mot att göra de avsättningar som behövs. Enligt min mening finns det alltså fullt tillräckliga möjligheter för samfälligheter att göra fondavsättningar för att täcka kommande utgifter. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon ändring i samfällighetslagen på denna punkt.

Herr talman! Det jag har begärt skall göras är allaredan gjort. Jag tycker att det är bra att det har blivit klarlagt vad som gäller på det här området. Det har rått stor tveksamhet om möjligheterna för samfälligheter att fondera pengar, och det är därför jag har tagit upp frågan. På många håll har man haft tämligen klart för sig att samfälligheter inte hade möjlighet att fondera pengar, detta efter samråd med jurister osv. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag kommer att se till att energisparstöd kan utgå till braskaminer och andra effektiva vedpannor.

5. åtgärd som är direkt föranledd av någon av dessa åtgärder. I propositionen med energisparplan för befintlig bebyggelse framhålls det bl.a. att en översyn av de f. n. gällande reglerna för energisparstödet är en angelägen uppgift. Bl. a. skall metoder att differentiera stödet på ett annat sätt än vad som sker i dag övervägas. Denna fråga skall, liksom andra frågor som har att göra med uppföljningen av sparplanen, behandlas av bostadsdepartementets energihushållningsdelegation. F.n. gäller emellertid att bostadsstyrelsen har ansvaret för att avgöra vilka tekniska åtgärder som bör berättiga till energisparstöd. Jag vill i detta sammanhang också erinra om planverkets typgodkännande verksamhet. En förutsättning för energisparstöd till apparater m.m. bör enligt min mening vara att dessa är typgodkända. Vad gäller braskaminer saknas dock f. n. lämpliga provningsmetoder som kan läggas till grund för ett typgodkännande. Enligt vad jag erfarit pågår emellertid arbete med detta inom planverket. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag det inte meningsfullt för regeringen att föregripa pågående uppföljningar och utredningar med ett detaljbeslut om energisparstöd till braskaminer.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. När ett storföretag skall investera i utbyggnad av elproduktionen finns ett väl fungerande system för finansieringen. Den enskilde köper elvärme utan att behöva bekymra sig om att det investeras. Vill han emellertid ordna sin uppvärmning på ett klokare sätt, så att han själv kontrollerar den och inte behöver köpa sin energi, då måste han svara för investeringen själv. Fortfarande favoriserar samhället alltså elproduktion framför energihushållning, bl.a. genom formerna för finansieringen. Energisparstödet är ett försök att utjämna detta missförhållande. Det är ju bättre ur samhällets synpunkt att vi kan klara vår uppvärmning på ett resurshushållande sätt. Det är naturligtvis viktigt att investeringspengarna kanaliseras så klokt som möjligt, där de ger bästa utdelning. Samhället måste emellertid räkna med försök och misstag också på detta område. När det gäller elproduktion har man inte skytt några kostnader för att stödja forskning och utveckling. Det är förmodligen en förhållandevis billig experimentform för samhället att stödja enskilda hushåll som vill investera i en lovande ny energianordning. Samhällets risk är inte stor. Den enskilde får själv satsa huvudparten, och det borgar för att han handlar efter bästa förstånd. Dåliga apparater får snabbt dåligt rykte. Samhällets stöd kan också underlätta att en marknad skapas och därmed stimulera företagen att börja producera. Säkert kommer många framtidsindustrier att arbeta med energihushållningssektorn. Under regeringen Fälldin togs ett krafttag för att underlätta energihushållning inom bostadssektorn. Det gäller nu att fortsätta arbetet att finna allt smidigare former för att så snabbt som möjligt få ut ny hushållningsteknik på marknaden. Enligt uppgift finns det ett stort intresse att installera moderna, effektiva braskaminer också i hus med annan uppvärmning. En sådan kamin tar effektivt till vara värmeinnehållet i veden och kan fördela den genom luftkanaler till olika rum. Luften till förbränningen hämtas utifrån, så att man undviker att kyla ned huset genom att kall luft sugs in genom väggarna.

Redan 1975 undersökte emellertid statens provningsanstalt en sorts braskamin för att bestämma hur värmeavgivningen från bränslet fördelade sig med avseende på strålningsvärmen från brasan, värmeavgivning från spisens ytterytor, värmeavgång till luft samt rökgasförluster. Enligt uppgift kan man räkna med upp till 70 96 verkningsgrad. Det borde, tycker en lekman , inte vara så svårt att undersöka om ett hus blir varmt eller inte av en kamin! Enligt min mening bör man inte vara överförsiktig och alltför strikt vetenskaplig innan man godkänner en typ av braskamin för sparlån. Vad har vi att förlora? Det måste ju också ur försörjningstrygghetssynpunkt vara av stort värde om så många hus som möjligt har kaminer som kan klara värmen ifall oljan sinar och det blir elavbrott. Att kunna klara sig med egna krafter om det behövs ger trygghet. De sårbara system vi nu bygger upp är farliga. Jag har förståelse för att bostadsministern inte anser det nödvändigt att regeringen fattar ett detaljbeslut när det gäller braskaminer. Bostadsstyrelsen skulle ju ha rätt att lämna godkännande redan med nu gällande regler. Men varför tar typgodkännandet en sådan tid? Jag skulle vilja fråga bostadsministern om hon inte vill uppdra åt planverket att med förtur slutföra sin utredning om lämpliga provningsmetoder för typgodkännande av braskaminer. Det är många som väntar, enligt min mening helt i onödan.